Fru talman! Utskottsordföranden verkar fortfarande litet nymornad när det gäller verkligheten. Det verkar inte som om AMS statistiken har gjort tillräckligt intryck på Lars Ulander. Jag ber honom att ta hjälp av vad som står på s. 59 i arbetsmarknadsutskottets betänkande 11. Diagrammen där kan hjälpa honom att inse att läget är dramatiskt svårt. Då räcker det inte att Lars Ulander talar om att socialdemokraterna har den fulla sysselsättningen som mål i sitt partiprogram. Det måste råda större samstämmighet mellan program och verklighet om man skall kunna uttala sig så frejdigt som Lars Ulander gjorde. Om man ser på länen är tendensen om möjligt ännu klarare. På länsarbetsnämnden i mitt eget län, Älvsborgs län, sade man i september att man räknade med en svag nedgång. Men för någon vecka sedan sade man att det som man nu upplevt är ett konjunkturras -- de lediga platserna har varit färre än man trodde och antalet arbetslösa har blivit mycket större än man hade räknat med i sina svagaste prognoser. Man säger att en vändning i konjunkturen inte kan väntas förrän långt in på nästa år. Jag känner mig hedrad av att Lars Ulander citerar folkpartiledaren Bengt Westerberg. Men han beskriver egentligen bara en situation, som en slapp ekonomisk politik av den socialdemokratiska regeringen har lett fram till och som leder till dessa tal. Då hjälper det inte ens att göra stora ansträngningar, eftersom arbetslöshetstalen tyvärr skjuter i höjden. På tal om citat skall jag redogöra för vad som står i en tidning som både Lars Ulander och jag är partipolitiskt obundna till, nämligen Svenska Dagbladet. Där refererades ett uttalande av statsminister Ingvar Carlsson. Där säger han att han ser arbetslösheten som en fördel för socialdemokraterna i valet. Vad menas med det? Spekulerar man i en hög arbetslöshet för att nå ett bättre valresultat? Enligt tidningen säger Ingvar Carlsson att arbetslösheten kommer att bli en tillgång för socialdemokraterna i valrörelsen, eftersom de där praktiskt kan visa att de är beredda att vidta åtgärder. Tänker socialdemokraterna vänta till valrörelsen med att föreslå åtgärder mot den dramatiska situation som vi har redan nu? På den frågan skulle Lars Ulander kunna ge ett besked. Spelar socialdemokraterna med arbetslösa människors tragiska situation för att lägga upp en valrörelse? Fru talman! Jag hoppas att referatet är fel.

Fru talman! När det gäller svartmålning underströk jag i mitt anförande det som jag tyckte var positivt i utskottets betänkande, nämligen att man använde beredskapsarbeten som ett instrument. Det tyckte jag var positivt. Det kanske inte framgick att det åtminstone från min sida finns något positivt och att jag inte bara svartmålar. Eftersom utskottets ordförande och jag tillhör samma fackförbund läser vi också samma fackföreningstidning, nämligen Byggnadsarbetaren. I den har det talats om ROT programmet och dess förträfflighet. Om vi tillsammans nu kan övertyga regeringen om ROT programmets förträfflighet och få den att förstå att offentliga byggnader, VA-nät, m.m. kan vara en positiv del för byggnadsarbetarkåren och få ett positivt utfall i samhället, tycker jag att det skulle vara fantastiskt bra. Nu har vi en öppning, och nu kan vi ge regeringen direktiv att komma igen när det gäller detta. Det är vi helt överens om. Om vi kan övertyga regeringen om detta skulle det vara ännu bättre.

Fru talman! Varför är kampen för full sysselsättning, arbete åt alla, så viktig? Det gäller inte bara det faktum att det för den enskilde är en oerhört viktig förutsättning för ett bra liv att kunna försörja sig själv, att man har ett meningsfullt arbete och arbetskamrater. Arbete är för mig som socialdemokrat framför allt det främsta beviset på varför politik, fördelningspolitik, och rättvisa är så viktigt i ett samhälle. Om bara det som i andra sammanhang kallas marknadskrafter får råda över arbete och sysselsättning, blir det svaga grupper och svaga regioner som råkar illa ut, vilket Börje Hörnlund så riktigt påpekade. Alltså är kampen för arbete någonting mer än bara en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det handlar i grund och botten om viljan att använda ett samhälle och de resurser som vi gemensamt arbetar ihop för att det hela skall komma så många som möjligt till del. Ulander har varit inne på frågan. Vi har en lågkonjunktur som drar fram över Europa. Vidare har vi en strukturomvandling inom stora delar av vårt näringsliv. Vi har också haft en egen, hemmagjord, kostnadskris som har hotat jobben och välfärden i vårt land. De varsel, och den nedgång beträffande lediga platser, som vi nu ser måste självfallet åtgärdas. Det har också skett. Vi har gjort arbetsmarknadspolitiska insatser. Men det räcker inte. Sonja Rembo sade -- jag hoppas att det var en felsägning -- att hon ser fram emot en kraftigt ökad arbetslöshet. Jag hoppas alltså att hon inte menar som det lät: att hon verkligen ser fram emot arbetslösheten. Det ligger emellertid någonting i vad många i dag hävdar, nämligen att det skulle vara något slags ödesbestämd utveckling på den svenska arbetsmarknaden. Men så är det ju inte. Med ekonomisk politik, arbetsmarknadspolitik och med insatser på en rad andra politiska områden, som jag tänker beröra senare, har vi i Sverige faktiskt kunnat ha en betydligt lägre arbetslöshet än omvärlden. Vi kan fortsätta på det sättet, om vi är beredda att använda alla de medel i både politiken och arbetslivet som krävs. Det ligger alltså inte något ödesbestämt i arbetslösheten. För att kunna klara full sysselsättning och arbete åt alla måste Sverige komma ur den fälla som t.ex. jakten mellan priser och löner, vår höga inflation, har varit. Detta är väl i stort sett det enda som de borgerliga företrädarna har haft rätt i. Men en trovärdig politik för att möta problemen måste ha många ingredienser. Vi måste ha en budget i balans och en låg inflation. Vidare måste vi komma ur kostnadskrisen och stärka konkurrenskraften. Produktiviteten måste höjas, och vi måste föra en arbetslivspolitik som förändrar innehållet i jobben och ger större utrymme åt de anställda och förhindrar utslagning. Det måste investeras i infrastruktur, kommunikationer och forskning, allt det som är grunden för ett starkt näringsliv. Dessutom måste vi ha en aktiv, stark och effektiv arbetsmarknadspolitik. Det är bara om det finns den här helheten, om man vågar inse realiteterna och inte tror att allt är ödesbestämt utan räknar med att mycket beror på oss själva, ambition och offervilja, som vi kan klara full sysselsättning. Sverige har fortfarande en unikt låg arbetslöshet. Alla här i kammaren och alla ute i landet -- och de regioner som drabbas hårdare än andra -- är med rätta oroliga över den ökning av arbetslösheten som har ägt rum och som vi kan se framför oss, om vi inte agerar. I dag har vi 2,3 % arbetslöshet. Vilket annat land för den debatt som vi för? Vilket annat land, vilken annan regering, har agerat och kommer att agera så starkt och sätta så mycket på spel för att även under 1990-talet kunna höra till den lilla grupp av länder som icke accepterar arbetslöshet som ett medel i den ekonomiska politiken? Det finns många, inte minst ekonomer, som nu säger med raka ryggar och stolthet i stämman att vi måste acceptera högre arbetslöshet. Det är t.o.m. bra med litet högre arbetslöshet, heter det. Problemet är bara det att det alltid gäller andra människor än dem själva. Jag väntar på den dag då någon som säger att det är bra med högre arbetslöshet själv erbjuder sig att sälla sig till skaran av arbetslösa för att på så sätt bidra till det som skulle vara så bra för ett samhälle. Vad har regeringen gjort, hur har vi agerat och hur skall vi agera den närmaste tiden -- och förhoppningsvis under hela 90-talet -- för att kunna klara sysselsättningen? Vi måste t.ex. ha en balanserad budget, en trovärdig ekonomisk politik och våga vara obekväma för att klara det överordnade målet, den fulla sysselsättningen. Elver Jonsson t.ex. talade om de höga siffrorna i mitten av 1970-talet och sedan 1983. Jag förstår att han kan ha suddat ut ur sitt minne vad som hände mellan 1976--1982 med tanke på dem som då hade ansvaret. Jag förstår honom, men jag har inte glömt någonting. I dagens budget ser jag de 60 miljarder kronor i räntor som Sverige får betala på grund av dem som förut inte orkade vara så obekväma att de balanserade budgeten. Vi betalar i dag dyrt för detta, och det skulle ha varit ett helt annat läge på många områden, om vi hade 60 miljarder kronor att använda. Men jag förstår som sagt att Elver Jonsson gärna suddar ut det där ur sitt minne, det som vi nu dyrt har att betala. Inflationen, kostnadsnivån, måste pressas ned. De borgerliga företrädarna har i dag sagt att vi nu är på väg in i en kostnadskris, men jag skulle vilja påstå att vi äntligen är på väg ur den kostnadskris som vi absolut har haft och som absolut hotar sysselsättningen. En trovärdig politik måste agera mot detta. Det är det här som Rehnberggruppen har arbetat med. Det har varit en förutsättning. Nu får vi allt större genomslag för den norm för lönebildningen som Rehnberg och hans grupp har arbetat fram. Jag förväntar mig att de parter som nu sitter och förhandlar kommer att ta sin del av ansvaret för att vi verkligen skall komma ur kostnadskrisen och se det trendbrott och den vändpunkt som vi nu på allvar kan skymta. Nu har vi en unik chans att bryta trenden. Vi ser vändpunkten när det gäller inflationen och därmed också möjligheten att mycket snabbare än vad många av oss tidigare trodde återhämta konkurrenskraften i våra företag och därmed klara jobben på lång sikt. Men det här arbetet kommer i så fall att lyckas trots många av de borgerliga partierna i riksdagen, trots moderaterna och folkpartiet. För ett år sedan, till att börja med, hade den här kammaren chansen att inte införa ett strejkförbudspaket, som Sonja Rembo uttryckte det, utan ett stopp för priser, löner, skatter, hyror och aktieutdelningar. Det var de förslagen som låg på kammarens bord. Det enda som man orkade med var som vanligt, att säga nej och hålla tummarna. Man sade t.o.m. att det var hemskt att sätta tvångströja på löntagarna. Jag lovar att den tröjan är oerhört mycket lättare att bära än oket av öppen arbetslöshet i många av våra regioner. Där hade det i dag varit annorlunda om den här kammaren hade mäktat med något mera än att säga nej. Jag tror att allt fler i dag förstår varför vi har agerat, stretat, varit obekväma och fattat många och oerhört avgörande beslut; det är just därför att arbetena är det som är överordnat. Det gäller också inflationsbekämpningen, eftersom det är två ben som en socialdemokrat måste stå på, om arbetslösheten skall kunna klaras på ett trovärdigt sätt. Beträffande Rehnberggruppen sade Sonja Rembo att det bara var fråga om ett uttryck för avundsjuka när man reagerar mot dem som försöker finna gräddfiler för de högavlönade. Det är inte avundsjuka. Här i kammaren säger man att det är okej att kräva av de lågavlönade, löntagarna, att de skall hålla tillbaka sina lönekrav. Man tycker att det är avundsjuka om dessa lågavlönade grupper då säger att alla skall ställa upp. Jag vill betona hur viktigt det är att alla ställer upp. För att klara jobben räcker det inte, som Bengt Westerberg uttryckte det i kammaren, att hålla tummarna. Det är en djup klyfta mellan en socialdemokratisk och en högerinriktad politik. Vi håller inte tummarna, vi agerar, vi har agerat och vi kommer att agera. Arbetslivspolitiken medverkar ju också i kampen för jobben. Det är viktigt att ha den kopplingen klar för sig. Vi måste medverka till att ändra arbetsorganisationen: ge större svängrum åt de anställda, åt deras ambitioner, kunnande och kompetens. Vi får inte acceptera att vissa arbeten oundvikligen leder till utslagning och arbetsskador. Det är också en del i den förnyelse av arbetslivet som nu sker som arbetsmarknadspolitiken skall vara en del i och som också bidrar till den nödvändiga strukturomvandling som stora delar av vårt näringsliv befinner sig i. Det var tur att vi och centern var så kloka som vi var när arbetslivsfonderna inrättades och man samlade i ladorna medan tiderna var goda. Nu, under lågkonjunkturen, vet vi att man kommer att satsa drygt tio miljarder på att få ned ohälsotalet, på att förändra arbetsmiljöerna och på att få en bättre rehabilitering av de människor som redan har blivit utslagna. Det är anmärkningsvärt att den enda åtgärd Sonja Rembo nämnde för att få ned ohälsotalet var kontroll av sjukfrånvaron. Ohälsotalet beror till stor del på arbetsorganisationen. Man kommer inte åt ohälsotalet om man inte kan förändra innehållet i många av våra arbetsplatser. Det är ju ingen som står med mössan i hand i arbetslivsfonderna. Jag skall bjuda med Sonja Rembo på ett studiebesök för att visa hur företagen nu får hjälp för att bredda sitt arbetsmiljöarbete. Inte minst i Göteborg har jag mött att företagen själva, från att ha varit misstänksamma, nu är mycket positiva och nöjda med den hjälp och den strukturomvandling som arbetslivsfonden har medfört. Vi har genom besparingar och gnetande i budgeten också fått fram viktiga satsningar på sådant som tillväxt och investeringar. Vi har släppt investeringsfonderna -- nära 20 miljarder -- som nu också börjar användas. Det är också det ett tecken på att vi kan se en vändpunkt. Men vi behöver också en aktiv och stark arbetsmarknadspolitik -- och det har vi. Vi har en unikt stark och effektiv arbetsmarknadspolitik i vårt land, som skall understödja inflationsbekämpningen, underlätta strukturomvandlingen, snabbt förmedla arbetskraft till de lediga jobb som fortfarande faktiskt finns samt stärka och stödja de människor och de regioner som drabbas när arbetslösheten ökar. Jag är stolt över den arbetsmarknadspolitik vi har. Jag ser också hur vi ännu mer kan effektivisera, förbättra och stärka den. Jag är mycket stolt över att tillhöra ett parti och ett land som icke accepterar att passivt kontantstöd är den förhärskande metoden när arbetslösheten ökar. Jag ser också hur vi nu stärker och ökar möjligheterna att med arbetsmarknadspolitik bidra till att stärka våra möjligheter att också långsiktigt klara den fulla sysselsättningen. Inflationsbekämpningen är en förutsättning om man skall vara trovärdig och långsiktigt också klara konkurrenskraften. En aktiv arbetsmarknadspolitik både underlättar och stödjer en sådan ekonomisk politik. Vi accepterar icke den pysventil som Europas länder använder. Man har en pysventil som det står arbetslöshet på. Får man problem med ekonomin pyser man på ventilen och upp går arbetslösheten: men att få ner den -- om den viljan över huvud taget finns -- är svårare. Därför är det häpnadsväckande att höra Sonja Rembo prata om europapolitiken som om hon med den vill legitimera den politik som man i Sverige inte lyckats få gehör för. Den europapolitik man nu skall stå för är en politik med åtta till tio procents arbetslöshet, med långtidsarbetslöshet och med stora delar av hela generationer utanför arbetsmarknaden. Återigen: En europapolitik är inte ödesbestämd. Vi skall ut i Europa, men vi skall göra det med den aktiva arbetsmarknadspolitiken och med det ansvar för inflationsbekämpningen som vi här i kammaren har. Om det är misslyckad socialdemokratisk politik som resulterar i 2, 3 procents arbetslöshet, men lyckosam ekonomisk politik att ha åtta till tio procent arbetslöshet i högerstyrda länder, är jag mycket hellre en misslyckad socialdemokrat än en lyckosam högerpolitiker. Det känns gammalt med de recept som Sonja Rembo här ger uttryck för. Vad har vi då gjort? Vi kan faktiskt se en vändpunkt i våra kostnader, och det kommer att ytterligare visa sig när hela bedömningen av konjunkturen ges i kompletteringspropositionen. Detta tack vare det som få trodde var möjligt och få ville lyfta ett finger för, nämligen att ta ansvar för att hjälpa parterna att få ner lönekostnaderna utan att först acceptera ökad arbetslöshet. Det håller nu på att bli en realitet och en norm på vår arbetsmarknad. Det är tack vare att vi har agerat och tack vare det stöd som centerpartiet gav uttryck för här i kammaren. Det är också tack vare den ökade insikten hos löntagarna och arbetsgivarna om att om vi skall klara detta är det ett gemensamt ansvar som behövs. Man har nu tagit det ansvaret. Jag vill också säga att när det gäller arbetsmarknadspolitiken har vi ju inte suttit och väntat på att agera. Tack vare det vi redan har gjort när det gäller de aktiva insatserna är det från november fram till i dag en halv procent lägre öppen arbetslöshet än vad det annars skulle ha varit. Hade vi inte agerat, hade vi inte haft den effektiva, snabba och bra arbetsmarknadspolitik som AMS i det här fallet utför, hade vi i dag haft en halv procents högre arbetslöshet. Vi skall också vid lågkonjunktur i ekonomin ännu mer se till att det blir högkonjunktur i kompetensutveckling och utbildning. Det är också oerhört viktigt att man är medveten om hur arbetsmarknadspolitiken ännu mer kan medverka till att lågkonjunkturen också blir ett tillfälle för de arbetslösa att höja sin kompetens och att de som har ''fel'' utbildning får stärka sin utbildning och därmed sina möjligheter på arbetsmarknaden. Även om vi ser en vändpunkt i konjunkturen och i investeringsviljan och ett trendbrott när det gäller kostnadsökningarna tar det tid innan det märks på arbetsmarknaden. Därför kommer vi att fortsätta satsningen på aktiva åtgärder också i den kompletteringsproposition som skall presenteras för riksdagen inom några veckor. Vi kommer att anslå mer resurser till aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser med den inriktning som arbetsmarknadspolitiken har haft på förmedling och utbildning -- både inom och utom företagen. Vi kommer att stärka insatserna när det gäller ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten och när det gäller de regioner i landet som drabbas svårast och hårdast: de som har den ensidiga arbetsmarknaden. Vi kommer att engagera fler arbetslösa i arbetsmarknadsutbildningen. Vi kommer att förbättra ersättningen till de ungdomar som deltar i arbetsmarknadsutbildning. Vi kommer, som finansminister Allan Larsson tidigare har berättat, att göra det möjligt för alla arbetsgivare, såväl privata som offentliga, att göra en rejäl satsning på kompetensutveckling genom att erbjuda utbildning åt de redan anställda och ge dem stöd om de samtidigt tar in en vikarie. Det här är också en oerhört viktig utvecklingslinje för arbetsmarknadspolitiken. Det finns många redan anställda som behöver höja sin kompetens. Det finns många arbetslösa som har utbildning men som behöver få erfarenhet och komma ut på arbetsmarknaden. Det gäller inte minst de unga. På det här sättet slår vi två flugor i en smäll, om vi kan få företagen att inse att de för sin egen skull måste utnyttja de stödformer och möjligheter som i dag ges för att utbilda de redan anställda, för att höja kompetensen, bredda yrkeskunnandet och därmed bidra till att strukturomvandlingen gör vårt näringsliv starkare när konjunkturen vänder. Vi kommer också att göra den ungdomsgaranti som finns, när det gäller ungdomar upp till 20 år, mer effektiv. Det är precis så som Börje Hörnlund sade, att vi i dag har en sådan garanti, som dock inte till fullo fungerar. Vi måste påminna om att kommunerna har en möjlighet att få 105 % i stöd för särskilda inskolningsplatser, som man skall utnyttja och vars antal nu går upp i volym. Om vi hade haft avtal på hela arbetsmarknaden om inskolningsplatserna hade också det varit ett oerhört viktigt instrument, men det räcker inte i dag. Vi kommer att föreslå förändringar när det gäller rekryteringsstödet: att man skall kunna gå in tidigare och kunna erbjuda det till fler, så att det blir ett alternativ, om man inte kan få fram avtalade inskolningsplatser. Till Börje Hörnlund vill jag på hans fråga säga: Jag accepterar icke ungdomsarbetslöshet. Han frågade vilken nivå som är acceptabel, men jag accepterar den icke. Det är ett misslyckande för politiken, för arbetsmarknadens parter, för företagen själva och inte minst för ungdomarna, om de skall börja sin entre i arbetslivet med arbetslöshet. Det är därför som jag inte så vilset som Sonja Rembo gav uttryck för försöker föra diskusionen om att företagen måste se längre än näsan räcker. Ungdomar är en bristvara och kommer så att vara under 90-talet. Om man inte tror att vi kvinnor kommer att föda 18-åringar, måste man ta hand om de 18-åringar som redan finns och utnyttja de möjligheter som vi nu ställer till förfogande. Det finns ingen viktigare uppgift för arbetsmarknadspolitiken just nu än att effektivisera ungdomsgarantin och se till att vi får ut ungdomarna i arbete eller in i utbildning. Utbildade ungdomar kommer att ha en stark position på arbetsmarknaden under 90-talet, och det hoppas jag också att företagen kommer att se. Med ansvarsfulla parter, med en stark ekonomisk politik, med en låg inflation och en kraftfull arbetsmarknadspolitik, de satsningar vi redan har påbörjat för att möta den ökade arbetslösheten och de ökade satsningar som vi kommer att redovisa i kompletteringspropositionen får vi den politik som Sverige behöver på 90-talet. Det är ansvarsfullt, ibland impopulärt, och ibland får vi fatta mycket svåra och tunga beslut. Ibland måste sådant som vi gärna skulle vilja göra få stå tillbaka för det över allt överordnade kravet på att sysselsättningen, arbete åt alla, skall stå i förgrunden för oss socialdemokrater också på 90-talet. Vi kommer aldrig att ge upp vårt mål arbete åt alla. Vi är beredda till uppoffringar.

Herr talman!

Statsrådet kom också med en klädsam bekännelse, att en hel del av krisen är hemmagjord. Det skall vi hålla henne räkning för. Till skillnad från statsrådet tänker jag svara på det som fru statsrådet frågade mig om. Det gällde den period då vi hade en annan regering än den socialdemokratiska. Hon trodde att jag möjligen hade glömt bort den. Nej, jag har inte det, för jag var med i kammaren då och upplevde den i särklass tunga lågkonjunktur som vi hade, med chockpriser på oljan. Men vi hade en hög ambition både när det gäller omstruktureringen och när det gäller låg arbetslöshet och hög sysselsättning vilket ledde till att vi fick höga kostnader. En sak till som jag tycker att socialdemokraterna skall lägga på minnet är att den tidens budgetar, som var oerhört ansträngda och som också blev underbalanserade på grund av vår höga ambitionsnivå, som regel bjöds över av den socialdemokratiska oppositionen. Om skuldbördorna nu känns tunga, skall vi vara medvetna om att de kunde ha varit tyngre. Vi har sedan under 1980-talet haft en period med extrem högkonjunktur, med låga oljepriser och en oerhört gynnsam världsmarknad. Man har funnit att den tredje vägens politik nu har havererat efter alla de år då vi hade möjligheten att få det hela på fötter. Jag tror att det är viktigt att säga detta. Jag skulle vilja att statsrådet svarade på de tre frågor som jag ställde i mitt inledningsanförande. De gäller högskoleplatser för ungdomen, handikappades möjligheter till arbete och drogproblematiken i arbetslivet. Var finns den socialdemokratiska sociala ambitionen? Där skulle det passa bra med mera av deklarationer. Vad har regeringen gjort? säger statsrådet retoriskt och talar om behovet av en balanserad budget, en trovärdig ekonomisk politik osv. Men det är inget tvivel om att vill man föra en sådan politik finns det starkt stöd i kammaren. Problemet har varit inte att man har föreslagit en sådan politik som statsrådet nu talar om utan att man har avstått från att lägga fram sådana förslag.
Herr talman! Vi ser framför oss efterkrigstidens svåraste och längsta period av arbetslöshet. Det är sannerligen ingenting att se fram emot i positiv mening, och det vet Mona Sahlin att jag anser. Det är ingen i denna kammare som ser positivt på denna utveckling. Mona Sahlin försöker i sitt anförande måla upp bilden att socialdemokraterna är på väg att klara krisen. Man ser ljuset längre fram, konjunkturen kommer att vända och man är på väg att klara problemen. Jag känner igen den argumentationen. 1976. Det var det dukade bordet man talade om. Nu försöker man tydligen göra om bravaden inför höstens val. Men problemet är ju att den socialdemokratiska politiken, den tredje vägens ekonomiska politik, har lett in Sverige i en svår ekonomisk situation med hög arbetslöshet, låg tillväxt och världens högsta skatter. Det är ju resultatet av regeringens politik. I den socialdemokratiska politiken finns det inte någonting som ger utrymme för någon ljusning, vare sig på kort eller på lång sikt. Socialdemokraterna föreslår traditionell socialdemokratisk politik: högre skatter, mera regleringar, förbud emot löneökningar, hyreshöjningar och allt vad det var som ni kom med i januari förra året. Det var oppositionens förtjänst att den politiken inte gick igenom. Mona Sahlin skall vara glad för att den inte gjorde det, för i den fanns en bomb apterad, som skulle ha exploderat ungefär vid den här tiden. Precis detsamma är problemet med Rehnbergkommissionen. Det är med den som med devalveringar och med andra kortsiktiga åtgärder och försök att lagstiftningsvägen eller på andra sätt förbjuda inflation. Det går inte. Det känns varmt och skönt för stunden, men på sikt är det en döbelnsmedicin, vars resultat känns sjufalt värre. Socialdemokraterna har ju visat att de inte klarar av att lägga om politiken så att den, som regeringen säger i sin av utskottsmajoriteten tillstyrka proposition, leder till den sunda ekonomiska utveckling där inflationen varaktigt nedbringas, vilket är ett villkor för full sysselsättning. För detta krävs den ekonomiska politik som vi moderater har lagt fram här i kammaren och som vi har utvecklat i gemensamma reservationer fogade vid utskottets betänkande.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att allt kommer i kompletteringspropositionen, och det låter ju väldigt bra. Det skulle kanske vara bra om hon också kunde nämna något av det som skall komma i kompletteringspropositionen. Att det finns en viss oro när arbetslöshetsiffrorna stiger är något som jag tror att vi skall ta till vara. När det gäller all denna sifferexercis, både när man talar om förhållandena här i Sverige och ute i Europa, får man aldrig glömma bort att det finns människor bakom siffrorna. Om man inte känner oro när siffrorna går upp på ett eller annat sätt, har man ingen aktning för de människor som finns bakom dessa siffror. Jag ställde i mitt tidigare anförande en fråga till arbetsmarknadsministern angående den uppgörelse som träffades i skatteutskottet. Det skulle vara intressant att få veta vad arbetsmarknadsministern har att säga om den saken. Mona Sahlin och jag kommer aldrig att komma överens om att det är löneökningarna som är huvudorsaken till inflationen. I sitt anförande sade hon samma sak som förut: Löneökningarna är huvudorsaken till inflationen. Jag kan aldrig acceptera att de är huvudorsaken. De kan möjligen vara en del i det hela, men de är inte huvudorsaken. Även om de skulle vara det, kan man aldrig acceptera att arbetslösheten skall vara den medicin som används i den ekonomiska politiken. Det är ju konsekvensen av det resonemang som förs om att löneökningarna är en avgörande del. Utskottets ordförande och jag var ganska överens om att ROT-programmet skulle vara ett bra instrument att arbeta med. Jag undrar om arbetsmarknadsministern har någon synpunkt på detta. Det skulle kanske kunna göra att vi kommer lättare överens.
Herr talman! Statsrådet Mona Sahlin säger att full sysselsättning är det övergripande målet. Jag vill först säga att uttrycket full sysselsättning är ganska förfärligt. Det är en klapp på axeln: Sysselsätt dig nu lilla vän, så bråkar du inte så mycket. Mona Sahlin använde också ett betydligt bättre uttryck, nämligen arbete åt alla, och det tycker jag att vi skall försöka använda. Full sysselsättning kan knappast vara det övergripande målet, utan det måste vara att lönearbetena skall vara kvalitetsmässigt bra för människa och miljö. Det får inte bara handla om ökad produktion, konsumtion och tillväxtekonomi efter dagens modell, utan det hela måste i första hand gå ut på en uthållig hushållning och minskad sårbarhet. Annars lär vi snart varken kunna producera eller konsumera mer. När det sista trädet dött kan du äta dina pengar, säger man i Tyskland. Det handlar inte om arbetet i sig eller pengarna i sig, utan dessa två måste leda till det övergripande kvalitativa, inte det kvantitativa, målet.

Herr talman! Det jag försökt framföra är egentligen att jag vill ha en så liten AMS-nota som möjligt. Jag vill bespara statsrådet Mona Sahlin att komma upp på en historisk nivå när det gäller arbetslöshet och åtgärder. Jag vänder mig egentligen mot regeringen som helhet, och framför allt mot de ministrar som inte är på plats här i dag. Vi centerpartister håller hårt på arbetslinjen, och jag tror att hela kammaren egentligen vill ha det så. Det är bättre att jobba och få pengarna den vägen än att få dem genom att inte jobba. Det är en ganska sund inställning. Det jag här försökt att föra upp debatt, är att första försvarslinjen går i näringslivet, och inte minst i små och medelstora företag. T.ex. bör arbetande kapital i små och medelstora företag få vara i fred för att ge nya investeringar och fler jobb. Det är effektivt, och det är billigt. Tänk om t.ex. min länsbroder Georg Andersson tänkte litet mer på det vanliga vägnätet, det krångel vi har med järnvägarna och i stället var litet mindre i Danmark. Herre Gud så bra det skulle vara för landet! Det skulle ge många jobb och sätta i gång de flottor av vägmaskiner som nu står lediga. Sedan vill jag säga litet grand om inskolningsplatserna. Jag har varit i kontakt med några länsarbetsnämndsdirektörer. Det är tydligtvis oerhört att komma fram avtalsvägen, och man når inte det resultat som man vill nå. Jag vill fråga statsrådet om regeringen har några funderingar på att hitta också parallella vägar som leder ungefär till samma resultat. Det är inte bra med ungdomsarbetslösheten. Garantin gäller ju för ungdomar upp till 20 år, och just nu gäller den inte, som Mona Sahlin sade. Men sedan finns den stora gruppen ungdomar upp till 24 år, där vi också riskerar en anhopning. Det är också en känslig ålder.

Herr talman! Jag vill börja med att vända mig till Elver Jonsson. Han sade: Det statsrådet säger är allmängods. Det är ju lätt att säga, men väldigt mycket av det jag sade har vi också föreslagit här i kammaren. Det är mycket lätt för Elver Jonsson att säga att det är allmängods, men när det väl kommer till kritan och man också måste våga agera här inne i kammaren, då är det inte lika lätt för Elver Jonsson att följa med. Det är detta som är skillnaden. Jag kan vara självkritisk och nämna saker och ting som vi inte har lyckats med på 80-talet. Men jag kan också se de saker som har lyckats. Och ser att om vi inte kommer åt kostnadskrisen, kan vi inte trovärdigt hävda att vi också klarar jobben. Den som inte ställer upp på, och inte har ställt upp på, att få till stånd Rehnbergavtalet -- när ledamötena här i kammaren förkastat förslaget om att frysa lönerna, priserna, skatterna osv. -- är icke trovärdig. Då återstår pysventilen och att hålla tummarna. Det är skillnaden mellan Elver Jonsson och mig. ''Visst underbalanserade vi budgeten men det var ju bara därför att vi hade så höga ambitioner'', säger han själv. Ja just det: Vågar man inte vara obekväm, och inser man inte faran i att dra iväg med utgifterna när man inte har inkomster, då kommer man icke att klara jobben. Det var därför som jag nämnde detta först. Det var därför jag också sade: Våga vara obekväm. Det vågar vi socialdemokrater, och jag tror att allt fler nu ser varför vi har agerat som vi har gjort; det hänger ihop med jobben. Drogfrågan är en viktig fråga. Även om jag är en rökare själv anser jag det viktigt att få ned alkoholoch tobaksanvändningen i vårt land. Jag har litet svårt att se i vilket sammanhang som Elver Jonsson vill få in den frågan i arbetsmarknadspolitiken, men det är möjligt att han kan utveckla detta. När det gäller de handikappade är det viktigt att påpeka, vilket inte riktigt framkom i Elver Jonssons beskrivning, att vi faktiskt sätter ett staket runt just åtgärderna för de handikappade när vi nu förändrar anslagsstrukturen för AMS. Det handlar inte om att vi har minskat anslagen eller att man skall kunna använda dem till helt andra åtgärder. Det är oehört viktigt att vi värnar om de möjligheter som de handikappade måste ha för att ha en chans att komma ut i arbetslivet. Det gäller lönebidragen, de andra stödformer som finns inom arbetsmarknadspolitiken och den resurs som Sonja Rembo ironiserar över att här står Mona Sahlin och säger att vi ser ljuset och någonstans i tunneln tar det slut. Titta på inflationstalet nu! Se på hur kostnaderna i vårt näringsliv under de närmaste två åren med Rehnberg ser ut. Jämför med hur det har sett ut åren innan och säg samtidigt, Sonja Rembo, att du inte ser den möjlighet som parterna på arbetsmarknaden och den ekonomiska politiken tillsammans faktiskt har skapat. Jag blir litet upprörd när Sonja Rembo fortfarande står här och säger att det inte går att komma fram med ett stabiliseringsavtal. Här är parterna i full färd med att förverkliga det som Sonja Rembo än idag säger inte går. Vad säger Sonja Rembo till alla dem som nu är beredda att avstå i lön, därför att de har insett sambanden i den vansinniga jakten mellan löner och priser och löner och priser? Allt detta är i full gång. Jag tycker att Sonja Rembo skall se ljuset och också vilket ansvar Rehnberg och många parter, även förbund med många lågavlönade, har orkat ta men som inte hennes parti har velat ta. Till Karl-Erik Persson vill jag bara säga: Försök, snälla Karl-Erik Persson, att förstå att inflation hotar fördelningen i ett samhälle. Inflation urholkar arbete och investeringar och gynnar spekulation. Inflation är någonting som jag önskar att vänsterpartiet lärde sig att hata och också orkade vara med om att bekämpa här i kammaren. Arbetslösheten är, precis som Karl-Erik Persson säger, inte siffror utan människor. Det är därför vi redan har utökat insatserna, vilket jag hoppas att Karl-Erik Persson ser. Vi har minskat den öppna arbetslösheten med en halv procent, och vi kommer i kompletteringspropositionen att till fullo fortsätta de satsningarna. Jag angav något av vad det handlar om, och det vill jag säga också till Börje Hörnlund. När det gäller ungdomarna handlar det om att kunna erbjuda rekryteringsstöd till fler men framför allt att gå in mycket tidigare. För de yngre ungdomarna sätts det stödet i dag inte in förrän efter fyra månaders arbetslöshet. Jag tycker att det bör ske efter fyra veckor i stället. Vi skall göra allt för att se till att ungdomsgarantin blir effektiv, med rekryteringsstöd, inskolningsplatser och insatser från kommunernas sida. Kommunerna har ett viktigt ansvar för de yngsta ungdomarna. Sedan vill jag hålla med Anna Horn om att ordet arbete är mycket bättre än ordet sysselsättning. Jag hörde någon säga att män arbetar i industrin och kvinnor är sysselsatta i den offentliga sektorn. Jag skall fortsättningsvis enbart använda ordet arbete, arbete åt alla. Men jag tänker inte bara använda ordet utan också agera efter det. Det saknade jag synpunkter på och offensiva tankar om från Anna Horn. Men det kanske kommer.

Herr talman! Fru statsrådet talar om att vi bör ha en trovärdig politik och att deklarationerna bör leda till att ''vi orkar göra'' och ''vi vågar stå för''. Detta finns det ingen anledning att polemisera mot utan bara att säga: Se till att det blir så! Socialdemokratin har genom sin finansminister i varje finansplan sagt att det stora problemet är kostnadsutvecklingen. Och så har det inte hänt någonting på 1980-talet mer än att kostnadsutvecklingen har rusat i väg. Man har talat om nödvändigheten av den offentliga sektorns förnyelse, och det är just den sektorn som inte har orkat med någon förnyelse, trots åtta och ett halvt år med socialdemokrater i kanslihuset. Svaren på mina frågor var litet blandade. Jag fick inget svar på varför regeringen är så njugg med att släppa in fler ungdomar till högskoleplatser. Och vad beträffar handikappades möjligheter talar Mona Sahlin om att här gäller det att ha staket omkring. Problemet är väl att regeringen sätter staketet så snävt att allt för få kommer med. Samhall är ett mycket tydligt exempel på detta. Vi har ju förslag uppe till omröstning i riksdagen och regeringen säger: Nej, inte så mycket som mittenpartierna vill. Sedan blir jag bekymrad, när statsrådet säger att hon har svårt att förstå varför jag för in drogpolitiken bland arbetsmarknadsfrågorna. Hon förstår inte sambandet, säger hon, men så illa är det säkert inte. Det handlar om de många människor som blir handikappade på grund av ett för omfattande drogbruk. Det är inte några små grupper det gäller. 200 000, kanske 300 000, har för hög alkoholkonsumtion och har besvär i sitt arbetsliv av det skälet. De många trafikdödade är ett annat exempel. Det kan inte vara så att arbetsmarknadsministern inte ser sambandet. Fundera kring det här och ta ett resonemang med socialministern. På det här området behöver vi göra en insats, få in en social dimension i arbetslivet. Varken Mona Sahlin eller utskottsordföranden har kommenterat vad som står i Svenska Dagbladet i dag. Enligt tidningen säger statsministern att arbetslösheten är en fördel för socialdemokratin i valet. Jag hoppas att det är ett felcitat och inte uttryck för ett cyniskt spel. Så till sist detta med allmängodset. Det som nu regeringen berömmer sig av, när man vill tämja inflationen, få ner kostnadskrisen, stärka konkurrenskraften och investeringsviljan för att säkra arbete och välfärd, beror ju på att ni har tvingats tänka om på några viktiga områden -- i skattepolitiken, i energipolitiken och i Europafrågan. Det är bra att socialdemokratin har tänkt om där, men det är inte tack vare socialdemokratisk ambition och vilja utan det är trots den förda regeringspolitiken som vi har en god utgångspunkt i dag.
Herr talman! Man måste våga vara obekväm, sade Mona Sahlin. Javisst, men det lät som om hon menade att regeringen var beredd att underbalansera budgeten och därmed bädda för ytterligare inflation. Våga vara obekväm? Javisst, sänk skatten på arbete, bryt upp de offentliga monopolen och dra tillbaka gymnasiepropositionen, så att ungdomarna får en riktig utbildning och slipper vara beroende av arbetsmarknadsutbildning efter gymnasieutbildningen. Det är att våga vara obekväm, Mona Sahlin. Inflationstakten ligger såvitt jag vet nu på 13 % på årsbasis -- jag vill reservera mig för den exakta siffran, men det är någonstans i den storleksordningen. Visst går det att genomföra Rehnbergsavtalet, men det löser inga problem, och det är det jag har försökt göra gällande. Så vill jag ta upp arbetslivsfonden i min sista replik. Lyssna litet på partikamraten Bo Södersten. Han säger att det är väsentligt att inse att de offentliga utgifternas ohämmade expansion har utgjort motorn i den olyckliga utvecklingen. Han talar om att bristen på arbetskraft, kombinerad med systemfelen i socialförsäkringssystemen, har medfört att den svaga tillväxten och den höga inflationen permanentats, och han talar om en galopperande kostnadsutveckling i socialförsäkringssystemen. Vad gör regeringen? Jo, man drar in skattevägen 15 miljarder kronor från arbetsmarknaden och sätter dem i en fond som heter arbetslivsfonden, därför att man måste lösa problemet med utslagningen på grund av brister i arbetsmiljön. Men det finns ju redan 150 olika instanser som arbetar med arbetsmiljöfrågor. 12 000--15 000 människor informerar, utbildar, forskar, granskar, mäter och utvärderar arbetsmiljön, och då har man inte räknat med alla lokala och regionala skyddsombud och alla som utbildas i skyddsarbete på arbetsplatserna. De statliga utgifterna uppgår redan till 5 miljarder kronor. Vi har inte lyckats klara arbetsmiljöproblemen med dessa gigantiska insatser, utan trots dessa har det skett en ökning av det som socialstyrelsen i sin statistiksammanställning kallar för ''frånvaro på grund av ohälsa''. Den frånvaron har under 1980 talet ökat med 20 % trots allt detta. Arbete åt alla kan vi nå, Mona Sahlin, men då måste vi duka om bordet rejält efter valet i höst.

Herr talman! Mona Sahlin frågar mig om vänsterpartiets syn och antyder att vi inte skulle hata inflationen. Vänsterpartiet hatar inflationen, men vi hatar också en orättvis fördelning; det är kanske en skillnad. När SAF, borgarna och SAP hoppar omkring som på kryckor och säger att vi skall bekämpa inflationen, då är stopp för löneökningar det enda man hör. Vänsterpartiet vill bekämpa inflationen genom att pressa priser, oskäliga vinster och stora löneklyftor. Regeringens politik, med Rehnberg, ser ut att bli rena gräddfilen för välavlönade -- t.ex. inom riksbanken -- och stopp för vanliga lågavlönade. Den politiken vill inte vi ställa upp på. Därför kommer heller aldrig Mona Sahlin och jag överens -- när man bara anklagar och säger att löneökningar är den stora boven när det gäller inflationen. Man sitter som en revisor, jämför debet och kredit och ser inte vad det kan leda till när man talar om att arbetslösheten skall vara med och hålla nere inflationen. Jag ställde förut två frågor till arbetsmarknadsministern. Men jag ser fram mot kompletteringspropositionen. Svaren kanske återfinns där, och därför skall jag nu inte upprepa frågorna.

Herr talman! Jag vill påminna om ungdomslagen 1983--1985. Vid den tiden var det väldigt mycket folk i denna verksamhet. Det begicks -- och det var regeringens fel -- ett ganska stort misstag, nämligen att nästan alla dessa arbetslösa ungdomar drevs in i offentlig sektor: i kommun, i landsting, i statliga organ. Vi skulle ha haft ett helt annat läge om man hade öppnat det privata näringslivet -- den tillverkande industrin -- för dessa ungdomar. Jag vill bara, med tanke på landets välstånd, vädja till arbetsmarknadsministern att noga tänka igenom detta, när nu förslag skall läggas fram. Då har man nämligen förberett landet på ett annat sätt när uppgången kommer. Sedan vill jag också beröra ohälsotalet. Den stora ökningen av offentliga utgifter har ju kommit för långtidssjukskrivna, på arbetsskadeområdet och när det gäller antalet förtidspensionerade. När man studerar det här ohälsotalet närmare, finner man att hela ökningen egentligen har kommit på kvinnosidan. Detta säger oss att man mycket mer än i dag måste tänka på arbetsorganisationen när det gäller kvinnors arbetsmiljö, för att bryta denna utveckling. Här har samhället de stora pengarna att tjäna.

Herr talman! Jag tackar för omsorgen om min börda. Men det gällde kanske inte att jag skall få större eller mindre börda -- och det vet jag att Börje Hörnlund inte heller menade -- utan det gällde de regioner som Börje Hörnlund mycket varmt förespråkar och agerar för här i kammaren, och som drabbas hårdast när konjunkturen vänder och arbetslösheten ökar. Till Elver Jonsson vill jag säga att jag självfallet inte menar att alkohol, trafikolyckor och droger inte påverkar arbetslivet -- det vill jag verkligen betona. Det är också därför som man måste se på arbetslivspolitiken, rehabiliteringen, rehabiliteringsersättningen, arbetslivsfonden -- allt det som nu äntligen händer, och händer med full fart. Vi skall inte bara diskutera vilka ersättningar människor skall ha när de väl har blivit utslagna, oavsett om det är av droger eller av arbetslivet som de blivit utslagna, utan vi bör fråga oss: Vad kan vi göra för att förändra de förutsättningar som skapar det här tillståndet? Det är klart att arbetslivet har stor del i att människor mår dåligt psykiskt, är mobbade och får missbruksproblem. Jag ser dessa till fullo -- och hoppas att jag också agerar med hänsyn till det när det gäller arbetslivspolitiken. Så vill jag bestämt dementera, både å egna och å Ingvar Carlssons vägnar, att vi socialdemokrater skulle se arbetslöshet som en fördel, vare sig i valet eller i något annat sammanhang. Jag kan upplysa om att faktiskt inte allt är sant som står i tidningar, inte ens i Svenska Dagbladet, hur oberoende den tidningen nu än kallar sig. Till Sonja Rembo vill jag säga att jag verkligen inte andades någonting om att vi nu skulle börja underbalansera budgeten. Precis tvärtemot vad den borgerliga regeringen gjorde har vi balanserat -- och kommer att fortsätta balansera -- budgeten. Det är det som är svårt, och det är det man behöver vara obekväm för. Jag resonerade om allt detta i mitt tidigare inlägg, och det är detta som vi också har gjort under de senaste åren: Vi har vågat fatta obekväma och svåra beslut för att den ekonomiska politiken skulle kunna vara så stark att sysselsättningen inte skulle hotas. Vi har faktiskt också i den här kammaren sänkt skatten på arbete. Vi och folkpartiet har enats om en mycket bra skattereform, som alltså har sänkt skatten på arbete. Här var Sonja Rembos parti inte med; det tycker jag är viktigt att påpeka. När det gäller arbetslivsfonden vill jag säga att jag inte tycker att Sonja Rembos inlägg tyder på att hon till fullo har insett skillnaden mellan arbetslivsfonden och det arbetsmiljö och skyddsarbete som bedrivs av t.ex. yrkesinspektionen. Arbetslivsfonden handlar ju om arbetslivsorganisationen -- det man måste förändra i fråga om ansvar, i fråga om att låta arbetstagarna förändra villkoren. Det är inte bara det akuta skyddsarbetet utan någonting mycket mer långsiktigt som arbetslivsfonden handlar om. Jag skall komma ihåg min inbjudan och ta med mig Sonja Rembo ut och studera, om hon vill följa med. Jag vet att hon själv har bedrivit studier på ort och ställe, men det kanske inte skadar med litet mer. Sedan hoppas jag verkligen att inte bara jag utan arbetstagarna i Sverige slipper det där rejält omdukade bordet, som Sonja Rembo aviserade. Vilket land har, med den politik Sonja Rembo här förordar i kammaren, lyckats hålla arbetslösheten nere? Är det England, där man har både hög inflation och hög arbetslöshet? Det finns inga sådana exempel. Det exempel vi har är att ett socialdemokratiskt parti med insikt om inflationen, och parter med ansvar, drar tillsammans och inte dukar om bordet. Så jag hoppas att vi slipper den omdukningen -- annars skulle bördan vara stor, inte bara på mig.

Herr talman! Till sist har nu regeringen och socialdemokraterna lyssnat på och följt upp det förslag som moderaterna varje år fört fram sedan början av 80-talet. Det gäller de individuella, flexibla lönebidragen. Lönebidragen som sådana infördes visserligen redan 1980 och ersatte tidigare stödformer i form av s.k. arkivarbete och halvskyddad sysselsättning för arbetshandikappade. Men systemet var stelbent och behövde göras smidigare. Det riktades också till arbetsgivaren och var således beroende av dennes ekonomiska möjligheter att svara för lönekostnaderna. Nu kan ett enigt utskott ge klartecken för ett nytt och flexibelt system, där bidragsnivåerna anpassas till den enskilde handikappades arbetsförmåga och hjälpbehov. Moderaternas arbete för ett bidrag, som kunde justeras både uppåt och nedåt med hänsyn till handikappets svårighetsgrad, har till sist krönts med framgång. Men lösningen har uppnåtts stegvis. När AMS intresserade sig för det nya systemet och ville få till stånd en försöksverksamhet inleddes en sådan, men den var begränsad till två län. I nästa steg vidgades försöket till tolv län och till att omfatta hela landet vad gällde gravt handikappade ungdomar under 25 år. Från de två första försökslänen har man kunnat avrapportera den positiva effekten, att 30 % fler arbetshandikappade beretts anställning med detta system jämfört med det tidigare. Herr talman! Det finns emellertid vissa problem när riksdagen nu genomför det nya systemet att gälla över hela landet. Under åren har bl.a. landets kulturinstitutioner kommit att anställa många av de arbetshandikappade som helt eller delvis avlönats med lönebidrag. Bidragen har på så vis blivit ett kulturstöd över AMS-medel. Utskottet har tidigare påtalat detta för regeringen och ansett, att stödet till kultursektorn givetvis bör ske direkt över kulturtiteln och inte indirekt över arbetsmarknadsutskottet. Det är därför viktigt att övergångsregler tillämpas mellan de båda systemen. Lönebidragen för dem som redan är inne i systemet får därför inte förändras nu. Anställningstryggheten för dessa får sålunda inte ifrågasättas. Enskilda människor får inte råka illa ut. På så vis kommer övergången till flexibla lönebidrag inte heller att äventyra någon verksamhet. När utskottet nu enigt tillstyrker regeringens förslag till förändring av lönebidragen, har moderaterna tillsammans med folkpartiet, centern och miljöpartiet velat ge regeringen till känna, att om oönskade effekter trots allt uppstår i övergångsskedet förutsättes att regeringen vidtar erforderliga åtgärder med hänsyn tagen till den fortsatta verksamheten vid berörda institutioner. Om detta har reservanterna önskat att riksdagen gör ett uttalande. Jag yrkar bifall till den reservationen. I anslutning till frågan om lönebidrag behandlar utskottet också frågan om lönebidrag till förtidspensionerade och strukturstödet till byggarbetsmarknaden. Beträffande de förtidspensionerade, anser vi från moderat håll att samma regler bör gälla för dem som för andra personer som får lönebidrag på grund av nedsatt arbetsförmåga. Något särskilt kategorilönebidrag torde därför inte vara motiverat. Vad gäller strukturstödet har vi redan tidigare hävdat, att branschen i fråga bör ta ett större ansvar och att byggnadsarbetarna bör få sin rehabilitering i samma mån som andra utan att gå omvägen över Nu har ju stödformen i fråga varit en temporär försöksverksamhet och torde försvinna nästa år, men vi har inte haft anledning att ändra den uppfattning jag redovisat, varför vi upprepar vår reservation i ämnet. Jag yrkar alltså bifall till den reservationen. Herr talman! Samhall är en annan verksamhet som är angelägen för de arbetshandikappade. I år har vi från moderat håll ansett att förhållandena på arbetsmarknaden är så pass oroande, att någon reducering av bidragsprocenten till lönesumman inte är möjlig att göra. I övrigt ser vi fram emot och avvaktar tills vidare den just inledda utredningen om Samhalls framtida roll, organisationsformer och mål. Herr talman! Utöver de redan nämnda reservationerna har vi ytterligare ett antal reservationer i detta betänkande. En talar bl.a. för inbyggda verkstäder även åt få anställda handikappade hos mindre företag, där ingen begränsningsregel bör finnas. Andra berör att arbetsmiljöinstitutets verksamhet bör finansieras via arbetsmiljöfonden, som bör ta över hela ansvaret för institutet. Herr talman! Jag ställer mig givetvis bakom våra samtliga reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till de nämnda 12 och 17.

Herr talman! Vi har fört en lång debatt om arbetsmarknadspolitiska frågor. Tidigare talare har kommenterat arbetsmarknadsläget som kraftigt har försämrats och som enligt alla prognoser kommer att försämras ytterligare. I ett pressmeddelande från arbetsmarknadsstyrelsen förra veckan sias om att nedgången på arbetsmarknaden under de närmaste 15 månaderna blir den djupaste under efterkrigstiden och att arbetslösheten kan komma att uppgå till 4,5 %. Det är genomsnittssiffran för landet. Vi vet att andelen arbetslösa i många län och länsdelar kommer att vara mycket högre och att merparten näringsgrenar drabbas, i den mån de inte redan är drabbade. I något län har man tyvärr redan uppnått procenttalet 4,5 i arbetslöshet -- med råge. De yngre dominerar bland dem som varslats om uppsägningar, men också många äldre har varslats. Just för de senare kan det bli svårt att ta sig tillbaka till arbetslivet. Ännu svårare kan det komma att bli för människor med arbetshandikapp. Handikappade har, även under högkonjunktur, ofta svårare att kunna välja arbete efter egna önskemål. Hamnar vi i en lågkonjunktur med en allmänt försämrad situation på arbetsmarknaden, så slår den oerhört hårt mot dem som redan har en svag förankring i arbetslivet. Det gäller bl.a. de arbetshandikappade. I arbetsmarknadsstyrelsens prognoser om utvecklingen på arbetsmarknaden, som jag nyss refererade ur, sägs att möjligheterna att slussa ut arbetshandikappade i arbete kommer att försämras drastiskt under det närmaste året. Det är verkligen illavarslande. Om ingenting görs för dessa människor kan de riskera att hamna mycket långt bak i arbetslöshetskön -- i den mån deras behov av arbete över huvud taget uppmärksammas. Vi i centerpartiet hävdar att aktiva insatser måste göras överallt där det över huvud taget är möjligt för att i tid värna om jobben för de arbetshandikappade. Det gäller att bereda också dessa människor arbete. Vi har i en motion föreslagit en förstärkning av Samhall. Det har vi gjort därför att vi anser att det i nuvarande situation med ökade svårigheter på arbetsmarknaden är särskilt angeläget att den resurs som företagsgruppen Samhall utgör tas till vara så att dess kompetens främst kommer de utsatta arbetshandikappade till del. Den kartläggning som 1989 års handikapputredning gjorde visade att nästan tre av fyra svårt handikappade saknade arbete eller annan daglig sysselsättning utanför hemmet. För många av dem var det en tragedi. Mot bakgrund av de behov som finns är det angeläget att verksamheten inom Samhall får byggas ut. Detta har vi tillsammans med folkpartiet tagit upp i reservation 21. Vi skiljer oss emellertid åt i fråga om medelsanvisningen. I centern anser vi att Samhalls anslag bör räknas upp med 100 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Denna hemställan finns i reservation nr 23. Med en uppräkning med 100 milj.kr. kan man undvika att få en olycklig neddragning av antalet arbetstillfällen inom Samhall -- vilket annars är vad som väntar -- och man kan även få nya platser, som det alltså finns och kommer att finnas ett stort behov av. Vad gäller lönebidragen kommer fr.o.m. nästa budgetår det nuvarande regelsystemet, med dess koppling av bidragsnivån till olika arbetsgivarkategorier, att ändras, så att vi i stället får ett system som på ett flexibelt sätt anpassar lönesubventioneringen till den enskilde arbetstagarens arbetsförmåga. Med en övergång till flexibla lönebidrag skall det bli möjligt att också skapa fler lönebidragsanställningar inom anslagsramen. Detta är positivt. Det finns dock mycken oro ute, främst hos kulturinstitutioner och allmännyttiga organisationer, som tidigare har påpekats. Det är många kulturinstitutioner, statliga och ickestatliga, som för sin verksamhet är starkt beroende av den arbetsinsats som görs av lönebidragsanställda. I särskilt hög grad gäller detta institutioner med -- i förhållande till antalet övriga anställda -- många lönebidragsanställda. Det gäller t.ex. landsarkiven och ett stort antal museer, inte minst länsmuseerna. Även folkrörelsearkiven är mycket beroende av de resurser som tillförs arkiven genom de lönebidragsanställdas insatser. Kulturutskottet har yttrat sig till arbetsmarknadsutskottet i just den här frågan och uttryckt oro över vad övergången till flexibla lönebidrag innebär för just kultursektorn. Oron kan vara befogad. Vi vet att de ekonomiska påfrestningarna på kultursektorn är stora i dag och att man, så länge inga ytterligare resurser tillförs kulturinstitutionerna, är starkt beroende av lönebidragsanställningarna. Nog hade det varit bra om vi hade fått en prövning och en bedömning av vilka effekter en generell tillämpning av flexibla lönebidrag skulle komma att få, inte minst för denna sektor. Det var ju också vad som utlovades förra året när arbetsmarknadsutskottet i sitt betänkande konstaterade att ''det var tillfredsställande att AMS i samråd med statskontoret bl.a. skulle belysa konsekvenserna av en omläggning till flexibla lönebidrag för de mest berörda verksamheterna''. I Av detta blev tyvärr ingenting, men vi har aldrig fått veta varför. Nu skriver utskottet i detta betänkande att övergången till flexibla lönebidrag inte nämnvärt kommer att påverka situationen för kulturinstitutionerna och de allmännyttiga organisationerna, utan lönebidragen kommer att betalas ut till dessa för deras anställda i samma omfattning som förut. Det är först på sikt som problem kan komma att aktualiseras. Vidare sägs att om oönskade effekter uppstår inom kulturinstitutionerna på grund av införandet av flexibla lönebidrag, har regeringen att vidta erforderliga åtgärder med hänsyn till den fortsatta verksamheten. För att vara säkra på att regeringen verkligen vidtar åtgärder om de oönskade effekterna uppstår, är vi av den meningen att riksdagen på denna punkt borde göra ett tillkännagivande till regeringen. Det har vi uttryckt i reservation nr 12, som är gemensam för centern, folkpartiet, moderaterna och miljöpartiet. Därtill anser vi i centern att de handikappades ökade svårigheter på arbetsmarknaden till följd av det förändrade arbetsmarknadsläget motiverar att anslaget, utöver den anslagsökning som regeringsförslaget innefattar, förstärks med ytterligare 100 milj.kr. Detta tas upp i reservation nr 19. Herr talman! Centern har ytterligare ett motionsyrkande som vi återkommer med och som vi även i år har följt upp i en reservation, nr 9, som är betitlad Samhällsekonomisk studie av en arbetsgaranti för handikappade. Många människor med olika funktionshandikapp slås i dag ut från arbetsmarknaden. Trots att stödåtgärder sätts in för att underlätta inträde i arbetslivet, är vissa handikappgrupper missgynnade. Som jag tidigare sade, är det en mänsklig tragedi att vilja arbeta men inte kunna få en anställning. Även samhällsekonomiskt är det bäst när arbetshandikappade ges möjlighet att arbeta. Om de inte får denna möjlighet uppkommer stora kostnader, inte bara på statsbudgeten utan också inom sjukförsäkrings och pensionssystemen. Det är mot den bakgrunden som centern för fram kravet på en samhällsekonomisk studie med syfte att analysera de samhällsekonomiska konsekvenser som skulle bli följden om alla arbetshandikappade som vill ha arbete också bereddes arbete, antingen på den öppna marknaden eller inom den skyddade sektorn. Vi är av den uppfattningen att de samhällsekonomiska vinsterna i form av minskat behov av pensionering och minskad belastning på sjukförsäkringssystemet är stora. Men framför allt är det av hänsyn till de enskilda människor det här gäller som centern vill ha en översyn. Det finns redan mycket material som kan användas och som man kan ha nytta av. Vi vill också att studien genomförs under parlamentarisk medverkan. Vi vill ha det så därför att vi tror att det kan underlätta de offensiva åtgärder som studien kan ge anledning till. Herr talman! Jag står bakom de reservationer som har stöd av centerpartiet. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 9, 12, 19 och 21 till betänkande

Herr talman! Man kan i den här debatten observera att alla partier är eniga om att vi går mot en svår tid på arbetsmarknaden. Frågan är vilka medel och vilken politik som i detta läge skall användas. Man kan också observera att det i dag finns en stark misstro mot politikernas hantering av arbetslöshetsproblemet, speciellt bland krafterna utanför det politiska livet på de s.k. marknaden, där man förväntar sig att förhållandena i Sverige skall vara av samma art som förhållandena i Europa. Inom den generella välfärden fick man i höstas en erfarenhet av detta genom besluten om sjukförsäkringen. Frågan är nu -- och där står kampen -- om det även när det gäller arbetslösheten kommer att ske en sådan anpassning till europeiska förhållanden, om även arbetslösheten kommer att bli en bricka i spelet. Vänsterpartiet har till arbetsmarknadsutskottets betänkande 12 fogat två reservationer. Den ena gäller medelsanvisningar till arbetarskyddsverket. Vi vill öka det anslaget med 3 milj.kr., så att man får ökade möjligheter till kompetensutbyggnad för att kunna se hur arbetsmiljön verkligen ser ut. Den andra reservationen gäller anslag till arbetsmiljöinstitutet för utbildning av företagsläkare inom företagshälsovården och för skyddsombudsutbildning. Detta är bara delar i det paket som gäller arbetsmiljöns betydelse. I ett sämre konjunkturläge som dagens kanske frågan om det meningsfulla arbetet kommer i skymundan. Arbetsmiljön har en oerhörd betydelse när det gäller att hävda det meningsfulla arbetet, och det har inom arbetarrörelsen rått en väldig skillnad mellan strävan efter arbete åt alla och full sysselsättning. Att hävda den fulla sysselsättningen kan gälla att ge människor möjligheter att försörja sig, men det handlar til syvende og sidst om att utveckla människors möjligheter att göra någonting vettigt i det här samhället. Det är då det meningsfulla arbetet som är viktigt. Men i rak motsats till att människor har meningsfulla arbeten ser vi nu en massiv utslagning, och utslagningen har ju på intet sätt minskat på grund av att 10 miljarder eller 15 miljarder har kommit in i en fond för rehabilitering. Det är samma värderingar som råder på arbetsmarknaden, det är samma makt som råder på arbetsplatsen, och det är samma drivkraft som gör att människor i både offentlig och privat verksamhet har det väldigt bekymmersamt. Som Börje Hörnlund påpekade är det framför allt kvinnorna som under de senaste två årtiondena har fått ta mest stryk vad gäller hälsan. De har i och för sig kommit in på arbetsmarknaden, men de har de utan tvivel sämsta jobben. Dessa bör värderas upp. För de handikappade är det ju helt avgörande hur arbetsmarknaden ser ut, om det över huvud taget finns någon möjlighet att slussa ut handikappade på arbetsmarknaden. Huvudfrågan för de handikappade, den som framöver kommer att vara helt och hållet avgörande, är om regeringen kommer att satsa pengar på AMS och om man kommer att vidta kraftfulla åtgärder av ekonomiskpolitisk art som gör att alla får plats på arbetsmarknaden. Det finns i detta också en motsättning. Om vi rehabiliterar dem som i dag slås ut blir det också fler på arbetsmarknaden, och då krävs fler jobb. Då går det inte att bara satsa på utbildning, utan man hamnar till sist i det läget att det är nödvändigt att skapa fler arbeten totalt sett. Och hur klarar man då sysselsättningen för de utsatta grupperna? Vi kan i dag konstatera -- och jag tror att det är en insikt som regeringen delar -- att regeringens väg, den s.k. tredje vägen, har havererat och att devalveringen var ett gigantiskt och egentligen strukturellt misstag. Vi lider därför i dag av en strukturell kris och av en nedgång i konjunkturen. Jag lyssnade noga på den tidigare debatten, och jag förväntade mig att de som värnar om alla skulle föreslå något ordentligt medel, så att alla kan få arbete. Jag lyssnade inte minst på företrädarna för moderaterna, som kanske kommer att ta ledningen i en kommande regering. Jag upptäckte då att moderaterna förespråkade en sänkning av löneskatten -- och en ordentlig sänkning, efter vad jag förstår. Vad är då egentligen skillnaden mellan detta och en devalvering? Vad var det som hände efter devalveringen? Jo, vinsterna rök upp i taket, och man började använda vinsterna till allt annat än produktiva investeringar. Gamla branscher satt fast, och det blev inte fråga om något nyskapande. Vad hände med den gigantiska vinstökningen inom företagen, om inte exakt samma sak, dvs. det blev ingen skillnad. Skillnaden mellan den tredje vägen och en moderat väg är alltså ganska liten i fråga om metoderna att förnya svenskt näringsliv och möjligheterna att ge arbete åt alla. Det är anmärkningsvärt hur litet som har nämnts om den kovändning regeringen gjorde i höstas, när man förklarade att det övergripande målet var att bekämpa inflationen. Den förändring som har skett på ett år kan ju inte bara vara redaktionell. Socialdemokraternas målsättning har ju ändrats från strävan efter arbete åt alla -- som förespråkades av den förre finansministern, han i Nacka -- till inflationsbekämpning, som värderas högst av den nye finansministern. Det här kan inte bara vara fråga om en redaktionell förändring. I den politiska retoriken märks den här förändringen ganska tydligt. Räntekrisen i höstas fick som följd extra propositioner och skrivelser, och i samband med dessa talade man på marknaden ganska öppet om att regeringen hade anpassat sig till europeiska förhållanden. Det politiska livet har nu -- till det bättre -- nyktrat till. Socialdemokraterna har kommit igen i en fråga som är klassisk för socialdemokratin, nämligen hävdandet av sysselsättningen. Det återstår nu att se om man verkligen satsar. Hittills har man bara talat. Jag skall även säga något om Rehnbergkommissionen, som skall rädda jobben. Det går inte att äntra talarstolen i en arbetsmarknadspolitisk debatt utan att nämna det fenomenet. Vi skall alltså rädda arbetena i landet genom att totalt sett hålla tillbaka lönerna. Det innebär alltså att vi nu skall införa konkurrens med låga löner. Man sänker löneutrymmet under tre år. År 1993 skall stabiliseringsavtalet räknas av. Vi ser redan effekterna. På riksbanken har man höjt lönen för 94 stycken, landstinget i Dalarna tänker höja upp läkarnas lön ännu högre och det finns fler s.k. hemliga avtal som medför att de välutbildade, välartade och gångbara på marknaden kan få riktiga löneökningar medan det stora lönekollektivet får en höjning med endast 100--200 kr. Priserna tänker man dock inte göra något åt. Regeringen säger att man har talat med KF och Dagab. På den nivån ligger det. Detta skall anses rädda jobben. Man frågar sig hur det kan rädda jobben eftersom man inte gör något åt marknaden. Skall man införa ett nytt stabiliseringsavtal när detta avtal upphör? Hurdana blir kompensationskraven, eftersom man har ökat löneskillnaderna? Vad blir följden för sysselsättningen i nästa omgång? Dessa frågor, som gäller svagheter i systemet, svarar ingen på. Jag är dessutom mycket förvånad över socialdemokratins argumentation. Jag lyssnade här särskilt till arbetsmarknadsministern när hon sade att vi skall stärka den enskildes ställning. Vad gör man för de arbetandes organisationer? Det talas numera mycket om den enskildes möjligheter i arbetslivet, men den kollektiva styrkan är som bortblåst. Resultatet av Rehnbergkommissionens förslag blir två års förluster för fackföreningarna, eftersom de inte får syssla med annat än att kanske hjälpa någon med försäkringar. Vad händer med marknadens krafter i nästa omgång? Rationaliseringar och annat kanske går igenom. Vad händer då med sysselsättningen? Då kanske socialdemokraterna inte sitter i regeringen, men det är onekligen ett stort problem för dem som befinner sig där. Vi i vänsterpartiet menar att det i detta fall inte ens räcker med att gå omkring på två ben. Här måste ännu flera ben vara i rörelse för att man skall få fart på ekonomin och sysselsättningen. Det går inte att tala väl om handikappade, utsatta grupper, ungdomar och kvinnor om man inte inför en rad åtgärder. Vänsterpartiet tänker föreslå regeringen att man skall genomföra minst nio åtgärder. Nu är det läge att förkorta arbetstiden. Det är en åtgärd. Man kan börja med en kvart om dagen. Ge AMS 10 miljarder. Sätt i gång med ett ROT-program snabbt. Vi kan omedelbart börja bygga upp den äldre och barnomsorg som vi har lovat våra äldre och barn. Vi skall se till att den omsorgen bedrivs och ge kommunerna pengar. Det finns en rad förslag och generella politiska åtgärder som kan genomföras för att stärka den inhemska marknaden. Til syvende og sidst handlar det om att man skall ha arbete i Sverige. Vi kan inte utbilda oss hur länge som helst. Herr talman! Avslutningsvis vill jag komma med ett beröm till regeringen. Det vill jag ge på ett område som har berörts mycket litet, nämligen vikarieutbildningen. Om det i kompletteringspropositionen kommer ett förslag av någorlunda omfattning -- jag tror att utskottets ordförande nämnde detta -- innebär det en oerhörd seger för de många människor inom LO-sektorn och på andra håll som vill utbilda sig men sitter fast i arbetslivet. Det är ett krav som vi har drivit under många år. Vi har kallat det för teknisk-humanistisk utbildning. Om det blir verklighet har regeringen åtminstone gjort en insats för sysselsättningen. De övriga åtgärderna ställer sig vänsterpartiet mycket tveksamma till i det här läget. Med detta, herr talman, har jag yrkat bifall till reservation nr 4.

Herr talman! När man talar om arbetsmarknaden kan man inte hoppa över vår ansökan till EG. När man talar om handikappade och deras möjligheter kan man inte hoppa över vår ansökan till EG. Vilka grupper kommer att bli förlorare när vi kommer in i EG eller anpassar oss nästintill ett medlemskap? De handikappade blir definitivt förlorare. De handikappade ute i Europa är mycket beroende av välgörenhet. Det är inte de handikappade i Sverige, och det tycker vi är bra. Det finns stora brister, men det är bra att de inte i första hand är beroende av välgörenhet. Jag kommer här inte att ta upp de övergripande frågorna, utan jag kommer i första hand att ta upp reservationerna. Man måste tänka sig att det kan komma fram sådana förslag som det har gjort i Norrbotten i dag. Det har också litet med EG-anslutningen att göra. Man har nämligen erbjudit sina anställda 4 000 kr. per månad i sänkt lön. Det är ett mycket speciellt förslag som nog inte har förekommit tidigare. Lönestopp o.d. är okej, men vi har aldrig hört talas om förslag på sänkt lön. Vi tycker också att en viktig arbetsmarknadsåtgärd är att sänka arbetstiden. Målet är att full arbetstid skall utgöra sex timmar per dag. Detta har Anna Horn berört i sitt anförande. Jag avser att tala om reservationerna. Vi tycker att arbetsförmedlingarna har ett uppföljningsansvar för de handikappade. Vi yrkar här bifall till en folkpartireservation. Vi anser i miljöpartiet att det är mycket viktigt att man inte förtidspensionerar handikappade, utan så länge som möjligt försöker arbetsanpassa dem och se till att de får ett yrkesarbete. Det är viktigt att arbetsförmedlingarna får ett ansvar att följa upp detta, annars blir det svårt att se hur detta fungerar. Ansvaret skall i första hand inte läggas på någon annan än arbetsförmedlingarna. Vi vill att det skall göras en samhällsekonomisk studie av en arbetsgaranti för handikappade. Detta behandlas i reservation nr 9. Vi vill studera hur situationen ser ut, hur de handikappade mår och i vilken omfattning de har arbete. Vi vet att om en människa saknar arbete i tre månader har det av olika skäl redan blivit svårare att rehabilitera den människan till ett arbete. De kan vara arbetslösa, ha fått en arbetsskada osv. Det är därför viktigt med en snabb rehabilitering. Om man förtidspensionerar handikappade blir det sedan oerhört svårt att ge dem en meningsfull tillvaro. Det blir dessutom en oehörd samhällsekonomisk vinst om dessa människor har arbete. Även om en handikappad inte kan prestera mer än 10 % av fullt arbete, innebär det en 10-procentig vinst för samhället och en mycket stor vinst för den enskilde. Även när det gäller svårt handikappade är det meningsfullt både för de handikappade och för samhället att de har ett arbete och att man försöker anpassa dem. Miljöpartiet har därför skrivit en motion som handlar om ett handikappanpassat samhälle. Det är inte så som det så vänligt skrivs, att det redan förekommer. Man bygger faktiskt järnvägsvagnar, arbetsplatser och ingångar till affärer på ett sådant sätt att det är mycket svårt för handikappade att ta sig fram, komma in eller kunna ta ett arbete. Det är svårt för allergiker, synskadade och hörselskadade. Vi menar att man skall bygga samhället så att de handikappade är med redan i planeringen av samhället. Därigenom underlättar man för dem att delta i samhället och att ta ett arbete samt att arbetsplatserna blir handikappanpassade så långt möjligt. Jag vill också nämna reservation nr 11, även om jag inte yrkar bifall till den. Vi står bakom denna reservation som behandlar dyslektiker. Man har gjort undersökningar under flera år och kommit fram till att så många som 10 % av barnen är svårare eller lättare dyslektiker. Det behövs en anpassning, t.ex. när dessa människor skall söka in till högskolan och när de skall få nya arbeten för att de skall klara inlärning, läsning och skrivning. Rätt använda kan datorerna bli en bra hjälp. Om datorerna används fel försvårar de i stället för dyslektikerna. Det blir en spärr för dem i vårt datoriserade samhälle. Man kan dock hjälpa dessa människor så att det blir en förenkling. Ett annat stort problem gäller de lönebidragsanställda. För de handikappade och handikapporganisationerna är det ett dubbelt problem. De handikappade får möjlighet till ett arbete. Många handikappade är anställda inom handikapporganisationerna. Men det är också en hjälp för organisationerna för att de skall kunna klara sina uppgifter. Här måste man se till att det finns ett specialdestinerat statsbidrag när det gäller de handikappade. Detta gäller även inom kultursektorn, idrotten och för ideella organisationer. Många organisationer kan få svårt att klara sina uppgifter, vilka samhället delvis stöttar sig på i dag. Man säger ofta att frivilligorganisationerna får ta hand om den ena eller den andra uppgiften. Det gäller inom flyktingpolitiken, fritidssektorn och på många andra områden. Detta är delvis uppbyggt på att lönebidragsanställda sköter det lilla kontoret eller den lilla expeditionen. Utan dem blir det svårt att ekonomiskt klara dessa uppgifter. Därför yrkar jag bifall till motion A261 under mom. 18, där vi vill att konsekvenserna av bidragsförändringen får en ordentlig genomgång. Vi vill att den utvärdering som AMS och statskontoret förutsätts utföra skall få slutföras och remissbehandlas före ett beslut i bidragsfrågan. Det är viktigt att det görs en översyn och analys av behovet, användningen och konsekvenserna av att man ändrar lönebidraget. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservationerna 8, 9, 10 och 12 samt till motion

Herr talman! Låt mig börja med några ord till Hagberg. Det verkar som om ni ville fortsätta att debattera betänkande nr 11. Det tolkar jag som att ni tyckte att de företrädare ni hade i den debatten inte klarade sig särskilt bra. Det kan jag möjligen hålla med om. Låt oss nu emellertid hålla oss till betänkande nr 12. Lars-Ove Hagberg talade om att arbetslivsfonden inte hjälper när det gäller att skaffa jobb åt handikappade. Jag har själv förmånen att sitta i en arbetslivsfond. Jag tycker att det är mycket bra, roligt och intressant att se de fina ansökningar som kommer in, där man tar upp arbetsorganisationen och förslag till hur man skall minska långtidssjukskrivningarna. Jag tycker att företag och fack gör en god insats här, och jag är säker på att det blir resultat. Lars-Ove Hagberg, det råder ingen tveksamhet från vår sida om att arbete åt alla är det viktigaste målet. Det lönar sig inte att misstänkliggöra detta. Det går inte hem, det lyckas inte. Herr talman! Årets betänkande nr 12 från arbetsmarknadsutskottet handlar om arbetslivsfrågor. Det tar i huvudsak upp fyra områden, nämligen arbetarskyddsverket, anslag till arbetsmiljöinstitutet, lönebidrag till arbetshandikappade och anslag till stiftelsen Samhall. Jag tänkte säga några ord om dessa, men vill börja med att yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. Låt mig börja med anslaget till arbetarskyddsverket. Anslaget ger möjlighet till att förstärka verket med 50 nya tjänster. Detta passar väl in i socialdemokratins kamp för att skapa det goda arbetet. Arbetsmiljökommissionens arbete, arbetslivsfonden och en förstärkning av arbetarskyddsverksamheten kommer inom det snaraste att följas av en ny proposition om skärpningar i arbetsmiljölagen och ytterligare åtgärder för en aktiv rehabilitering. Denna offensiv visar på den stora vikt som vi socialdemokrater lägger vid arbetet för en bättre arbetsmiljö och för en aktiv rehabilitering. Här verkar det som om det finns en stor enighet i vart fall om behovet av förstärkning av arbetarskyddsverket, och detta gläder mig. I moderaternas reservation 1 föreslås att hela kostnaden för arbetarskyddsverket skall finansieras med arbetarskyddsavgiften. Redan i proposition 1971:22 slogs fast att arbetarskyddsavgiften skulle innefatta ett visst bidrag till statens kostnader för arbetarskyddsverket m.m. Moderaterna tycks mena att medelstilldelningen skulle variera årsvis i förhållande till influtna avgifter. Detta måste vara olämpligt. I reservation 4 föreslår Karl-Erik Persson att verket skall få ytterligare 3 milj.kr. till flera tjänster för att utveckla ISA-systemet ännu mer. Redan i propositionen föreslås 2,5 nya miljoner för ADB investeringar och, som tidigare nämnts, till ytterligare 50 yrkesinspektörer. Detta är en ordentlig och rejäl satsning. Vänsterpartiets förslag om ytterligare medel är därför just nu onödigt. Frågorna om arbetsmiljöinstitutets verksamhet och arbetslivsforskningens organisation, som tas upp i reservationer till betänkandet, återkommer i samband med behandlingen av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 16 och därmed av proposition 1990/91:69. Jag tillstyrker nu bara regeringens förslag om ett anslag på drygt 4,6 miljoner för inköp av vetenskaplig apparatur. I reservation 8 tar folkpartiet upp arbetsförmedlingens uppföljningsansvar för handikappade ungdomar. I denna reservation har miljöpartiet instämt. Detta ansvar åligger redan arbetsförmedlingen, som här gör ett fint jobb. Bara i projektet Arbete åt unga handikappade, som också innefattar samarbete mellan skola och arbetsförmedling, har ca 5 000 ungdomar berörts. Denna verksamhet blir nu permanent. AMS har också visat att antalet nybeviljade förtidspensioner för personer under 30 år har minskat varje år sedan 1986. Arbetet med uppföljningsansvaret är alltså redan i full gång. föreslagit en samhällsekonomisk studie av en arbetsgaranti för handikappade. Låt mig än en gång erinra om AMS treårsuppföljning av projektet Arbete åt unga handikappade och om alla de åtgärder som nu sätts in för en aktiv rehabilitering inkl. det kommande förslaget om arbetsmiljön och rehabilitering. Att nu göra ytterligare studier kan inte vara nödvändigt, när massor av insatser redan är i gång. Kersti Johansson sade för övrigt att det redan finns massor med material. Lås oss använda det och nu gå till handling i stället för att fortsätta utredningsarbetet. Låt mig så gå över till frågan om lönebidragen. I fjolårets kompletteringsproposition behandlades frågan om övergång till flexibla lönebidrag. Då utökades försöksverksamheten med flexibla lönebidrag till att omfatta tolv län. Då varnade jag för konsekvenserna för kulturinstitutioner och allmännyttiga organisationer. Sonja Rembo, moderat, sade då: ''Nu skall det fortsättas att utredas och donas. Det går. Ni är senfärdiga.'' Elver Jonsson sade: ''Jag kan inte förstå att regeringen och socialdemokratin inte är beredda att ställa upp fullt ut. Det vill fyra av riksdagspartierna göra.'' Jag har tänkt mycket på det här. Även om jag har mycket svårt att lita på borgerliga politiker så tänkte jag: Vi skall kanske ändå tro på dem, i vart fall i den här frågan. Låt oss ta chansen! Men så kommer det -- trots en mycket stark skrivning i majoritetstexten, som för övrigt överensstämmer med propositionens text -- en reservation där det sägs att om det uppstår oönskade effekter skall regeringen vidta erforderliga åtgärder. Detta skall, enligt reservationen, ges regeringen till känna. Vad är detta? Låt mig citera ur Allan Larssons vers från den 13 mars i år: ''Och själva objektiviteten sjunker i allt tyngre dvalor emedan det är valår.'' Jag skall också ta två citat från litteraturen, först ''Jag protesterar inför hela världen, men jag följer med på färden.'' Och var det inte Shakespear som sade: ''Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över.''? Av detta spel har åtminstone jag dragit en viktig slutsats: Lita inte på borgerliga politiker, i vart fall inte om det är valår och man kan skriva arbetarrörelsens regering på näsan. Miljöpartiets representant tog upp risken för allmännyttiga organisationer och kulturinstitutioner. Det nu föreliggande förslaget innebär att taket höjs till 100 %. Man kan alltså täcka in lönekostnaden upp till 100 %. Det måste ju vara en förbättring och bör inte kunna ge anledning till oro. I en annan reservation skriver moderaterna att kommunerna skall ta ett allt större ansvar för skyddat arbete. Här skall bara konstateras att moderaterna i en rad frågor vill lyfta över mer kostnader på kommunerna. Moderaterna är, som väl är, ensamma om detta förslag. När det gäller anslaget till strukturstödet för byggarbetsmarknaden eller till Galaxen menar moderaterna att detta stöd inte är erforderligt. Jag berättade om denna inställning för en representant för en av de stora byggföretagen, som också har en ledande roll i Galaxenverksamheten. Han sade då att dessa moderater är dåligt förankrade i verkligheten och att Galaxen har varit och är en riktig satsning, som är till gagn för såväl byggindustrin som ett stort antal byggnadsarbetare. Till moderaterna vill jag säga: Ta kontakt med era vänner i SAF så kommer de att leda er in på rätta banor i den här frågan. I reservationerna nr 18 och 19 går två av de tänkta nya regeringspartierna åt var sitt håll. Moderaterna vill minska anslaget till särskilda åtgärder för arbetshandikappade med 473 milj.kr., medan centern vill öka anslaget med ytterligare 100 milj.kr. Man tar sig för pannan och frågar sig: Hur skall detta sluta? Så över till Samhallsverksamheten. Jag är verkligen stolt över Samhall. Detta är en mycket fin verksamhet som jag tror är en unik form i världen för att ge meningsfullt arbete åt arbetshandikappade. Genom Samhall har över 35 000 personer ett arbete. Av dessa är över 30 000 arbetshandikappade. En av de nyare formerna inom Samhall för att skapa jobb är de inbyggda verkstäderna. Här har utvecklingen gått mycket snabbt. I dag finns det faktiskt hela 70 inbyggda verkstäder i Samhall. I en annan reservation vill moderater och folkpartister slopa regeln om att det bör vara minst fem arbetstagare på varje arbetsplats. Här pågår redan en försöksverksamhet, men det är viktigt att arbetstagarna får den goda service och ledning som faktiskt bara Samhall kan ge. Därför bör man skynda långsamt när det gäller att ändra antalet fem arbetstagare. När det gäller volymen inom och medelsanvisningen till Samhall vill jag ställa någora frågor. En ung grabb som hade fått jobb på Samhall tog kontakt med mig. Han kände sig orolig, eftersom han hade hört från moderat håll, att om moderaterna vinner valet så kommer jobben på Samhall att förbehållas dem som är allra svårast handikappade. Nu vill jag fråga Mona Saint Cyr som representant för moderaterna: Är detta riktigt? Vilka grupper är det som skall bort? Hur många jobb blir det kvar i Samhall om ni skulle råka vinna valet? Vilka handikappgrupper kommer att få vara kvar i Samhall? Jag vill också ställa ett par frågor till folkpartiet och centern: Ställer ni verkligen upp på dessa moderata idéer? Mona Saint Cyr kan dementera att det jag nyss refererade till är moderaternas uppfattning, och ingen skulle då bli gladare än jag. Men om så inte blir fallet vill jag fråga om de moderaterna tankarna stämmer med era förslag i dag att öka antalet anställda i Samhall genom ökade anslag på 50 resp. 100 milj.kr.? Ni är för resten inte eniga i den frågan heller. Herr talman! Vi socialdemokrater har genom arbetsmarknadsministern tillsatt en utredning om Samhalls framtid. Samhall är nu tio år. Man har fått ökade krav när det gäller ekonomiska resultat. De sociala målen bör granskas. Övergång från enbart produktion till serviceverksamhet är en viktig del av Samhalls utveckling. Vi vill därför ha svar på en rad frågor: Hur stort kan Samhall bli? Skall Samhall bli aktiebolag eller fortsätta som stiftelse? Är AMS propå om att man skall ta över anslaget till Samhall och sedan köper arbetsplatser hos Samhall någonting att över huvud taget fundera på? Samhall har dessutom fått en ny arbetsuppgift, nämligen att på olika sätt medverka för att stödja den nya arbetslivsfonden med sitt rehabiliteringsarbete. Denna utredning görs av den tidigare socialministern Sven Hulterström och skall vara klar efter sommaren i år. Först därefter blir vi med och diskuterar ytterligare anställningar i Samhall. Låt mig ta upp Charlotte Brantings påstående om att det var tal om att avskeda anställda i Samhall. Detta är minst sagt att handskas vårdslöst med sanningen. Det är inte tal om att friställa några personer i Samhall. Det är fråga om hur många ytterligare personer som man kan anställa. Jag tycker att Charlotte Branting skulle hålla sig för god för att på de handikappades vägnar spekulera på det sätt hon gjorde i talarstolen. Ibland måste man stanna upp för att konstatera om det man gör är riktigt. En annan viktig fråga är hur Samhall som legotillverkare klarar lågkonjunkturen och att hålla alla sina anställda fullt sysselsatta. Herr talman! Låt mig sluta som jag började. Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande nr 12 och avslag på samtliga motioner och reservationer.

Herr talman! Bo Nilsson funderade över om vänsterpartiets företrädare inte hade uttryckt sig tillräckligt tydligt tidigare. Bo Nilsson, som kanske inte litar på Lars Ulander och Mona Sahlin, talade i sin tur för säkerhets skull om att socialdemokraterna visst stod för arbete åt alla. Därmed har vi kvitterat varandras uttalanden. Men det måste vara ett missförstånd, Bo Nilsson, att jag skulle ha sagt att arbetslivsfonden skulle vara galen på något vis. Jag ville bara poängtera att med en satsning på 10--15 miljarder för att dels förhindra att människor slås ut, dels rehabilitera människor, blir det fler människor på arbetsmarknaden. Det kräver i sin tur fler jobb, Bo Nilsson. Jag ville påpeka att det kan vara fråga om en kvalitativ förbättring som är oerhört bra. Jag är alltså mycket positiv till arbetslivsfonden och dess verksamhet. Den kan verkligen åstadkomma förbättringar. Men då måste man ha en politik i övrigt som ser till att det finns arbetsuppgifter i samhället som är meningsfulla och samhällsnyttiga. Våra ambitioner vad gäller satsningar på ISA systemet berördes också. Vi har väl högre ambitioner på arbetsmiljöområdet. Det får Bo Nilsson leva med. Det har vi haft ganska länge. På det området har vi undan för undan fått rätt. Nu får vi se vad som kommer i arbetsmiljöpropositionen, om det blir några framsteg eller icke. Vi är inte främmande för att det på hela handikappområdet och i lönebidragssystemet måste satsas oerhört mycket större resurser också framöver, om vi får en fortsatt hög arbetslöshet. Vi får se vad regeringen vill satsa på AMS. Fler människor kan komma i kläm och behöva stöd och hjälp. I dag har vi inte fått något besked från regeringen, Bo Nilsson. Vi har fått ett allmänt besked om att man skall satsa på aktiv arbetsmarknadspolitik. Vilken ambitionsnivå denna skall ha vet vi inte än. Vi vet inte heller till vilken grad regeringen klämts åt av marknadskrafterna. Bland dessa uttalades så glatt i höstas att regeringen hade äntligen förstått. Nu hade vi samma spelregler som man hade i Europa, och nu kunde arbetslöstheten få vara på samma nivå här. Nu hade vi det likadant. Vi får se om regeringen är så tuff som den ville vara på 80-talet och hävdar sysselsättningen. Det återstår att se i kompletteringspropositionen.

Herr talman! Bo Nilsson tillhör den typ av politiker som med förkärlek ägnar sig åt fördelningspolitik. Han borde känna till hur anslagen fördelas och även kunna läsa innantill hur vi i vissa reservationer har tagit bort medel som vi lagt på i andra. Jag behöver inte uppehålla mig vid enstaka reservationer i det avseendet. Problemet kan bero på att regeringen i det här sammanhanget har en oerhört underlig och tillsnirklad budgetteknik. Därför är det svårt att utläsa vad som verkligen står i propositionen. Får man 75 % i statligt stöd till lönekostnader är man självklart förtjust i den organisationsform som Galaxen har. Det må räcka som kommentar till det Bo Nilsson sade i det avseendet. Jag kan konstatera att socialdemokraterna har varit oerhört saktfärdiga med att genomföra den systemförändring som gäller lönebidragen. Man borde ha genomfört förändringen under en god konjunktur för att på bästa möjliga sätt gynna de handikappade i deras försök att komma ut på arbetsmarknaden. Att man inte haft tillräcklig beredskap inför det som händer på kulturområdet är faktiskt regeringens fel. Utskottet har tidigare uttalat och vi har i reservationer framhållit att man bör se över detta, så att man vet att nämnda effekter inte uppstår. Det kan knappast skyllas på dem som tidigare har varit reservanter i detta sammanhang och som nu har fått socialdemokraterna med sig. När Bo Nilsson går ut med sina varningar, tycker jag att han kunde inrikta sig på några andra områden, t.ex. att varna sina egna för att lägga moms på färdtjänst för handikappade och äldre eller för att urholka basbeloppet med 6,5 %, som har skett på två år. Detta har drabbat förtidspensionärer, folkpensionärer och ATP pensionärer. Han kunde också varna sina socialdemokratiska kolleger för att frångå principen för förtidspensionerna med anledning av att man har tagit undan det dubbla pensionstillskottet. Han kunde också varna socialdemokraterna för att försöka ta bort rätten till fria läkemedel, vilket man har velat göra. Dessutom kan han passa på att varna för något som nu är förestående, nämligen att negativa förändringar är på väg att införas när det gäller arbetsplatsanpassning och arbetshjälpmedel. Detta får vi snart ta ställning till här i riksdagen.
Herr talman! När det gäller övergången till det nya lönebidragssystemet står det i betänkandet att organisationernas verksamhet troligtvis inte kommer att påverkas förrän det blir pensionsavgångar. Det betyder alltså att det blir en påverkan, även om den inte sker första dagen. Den nya som kommer har kanske en större arbetsförmåga eller också får företaget en handikappad som har en mindre arbetsförmåga. Då måste det till större handikappanpassning till arbetsplatsen. Kanske blir uppgifterna svåra att utföra. I Kronobergs och Kopparbergs län har man prövat flexibla lönebidrag. Man kunde anställa 30 % fler handikappade när man hade en generellt lägre lönebidragsnivå. Det är intressant. Det är alldeles utmärkt om fler handikappade får arbete. Men de allra sämst ställda, de människor som det är allra svårast att anpassa, de som har oerhört svårt att komma ut på arbetsmarknaden, de får det ännu svårare. Det är inte alls säkert att generella lönebidrag ger den förbättring man har framfört här. Jag vet att Samhall nu har en hårdare press på sig än tidigare. Det händer t.o.m. att anställda får arbetsskador vid Samhall eller att de slås ut från Samhall. Vi menar att det är allvarligt och att man måste se till att Samhall är den skyddade arbetsplats som varit avsikten. Om man satsar miljarder på arbetsmarknadsåtgärder, kan man naturligtvis flytta över en del av pengarna till Samhall. Jag förutsätter att sådant kan hända. Det är någonting som man måste se över, så att det sker på rätt sätt och så att åtgärderna sätts in där de bäst behövs.
Herr talman! Bo Nilsson ger rosor åt Samhall och det gör jag också. Att över 30 000 Samhall är mycket positivt. Mot bakgrund av den negativa utveckling som vi har på arbetsmarknaden i dag, är det enligt vår mening ytterst angeläget att antalet arbetstillfällen för arbetshandikappade inom Samhall åtminstone inte minskas, utan att det kan bibehållas på oförändrad nivå och helst också ökas. Men det är inte möjligt i dag. Vi hörde av Charlotte Branting att 1 000 arbetstillfällen kommer att försvinna. Jag har uppgifter om ett ännu högre antal. Detta kan väl inte Bo Nilsson vara till freds med. Om jag inte är fel underrättad sitter Bo Nilsson i Samhalls styrelse. Jag tycker att Bo Nilsson borde ha ett stort intresse av att behålla denna verksamhet i oförändrat skick. Det hade inte varit svårt att göra det, om socialdemokraterna i utskottet hade anslutit sig till centerns förslag om att anslå ytterligare 100 milj.kr. till Samhall. Då hade man kunnat behålla dessa arbetstillfällen. Det är mycket oro ute i landet. Också i mitt län, i kommunen har man sagt att man skall lägga ner verksamheten. Det är en verkstadsindustri. Nu pågår visserligen förhandlingar med några företag i bygden om inbyggda enheter för att anpassa de arbetshandikappade, men ingenting är ännu klart. Det blir väldigt svårt att placera om en del av de anställda -- det vet jag. Totalt skall 80 000 timmar bort från verkstadssidan bara i mitt län. Dessa timmar skall omfördelas till i första hand service och tjänster, med bl.a. kommunerna som köpare. Frågan är om företagen och kommunerna har bättre förutsättningar att ta hand om och erbjuda jobb åt de arbetshandikappade i den allmänna lågkonjunktur som vi nu befinner oss i. Jag tycker att det är mycket olyckligt att inte Samhall får detta tillskott som vi föreslår för att kunna behålla sina anställda. Jag vill ställa en fråga till Bo Nilsson. Här har det talats om kompletteringspropositionen. Kommer där att föreslås en förstärkning av Samhall? Jag skulle också vilja säga några ord om den samhällsekonomiska studie som jag talade om tidigare. Där säger Bo Nilsson att det är så mycket som pågår på många håll att det inte är nödvändigt med studien. Sedan börjar Bo Nilsson argumentera mot mig med att det finns gott om material. Då kan det väl inte vara så vansinnigt betungande att göra denna studie. Då borde det gå snabbt. Det vore värdefullt och nyttigt att få den gjord, likaså att den görs under parlamentarisk medverkan. Då skulle det bli lättare att sätta in offensiva åtgärder.

Herr talman! Jag skall försöka att hinna med att säga några ord till er alla. Låt mig börja med Lars Det gläder mig att Lars-Ove Hagberg numera är positiv till arbetslivsfonden. När den genomfördes var det si så där. Jag tror att det blir likadant med vänsterpartiet som med folkpartiet och moderaterna, att bara man låter den verka en tid till så tycker ni alla att den är bra och önskade att ni hade varit för den när den genomfördes. Sedan påstår Lars-Ove Hagberg att han inte får några besked. Som arbetsmarknadsministern redan har sagt kommer kompletteringspropositionen om 14 dagar, och där lämnar vi så många besked som vi över huvud taget kan. Det skulle vara fel av mig att här i dag tala om vad som kommer att stå i en proposition som kommer om 14 dagar. Jag håller med Charlotte Branting om det hon sade om arbete åt unga arbetshandikappade. Det räcker inte med ett projekt, utan det krävs mycket mer. Arbetsförmedlingarna har också fått i uppdrag att se över frågan och arbeta med den. Men det är bara så att arbetet med unga handikappade numera är inordnat i den vardagliga verksamheten på arbetsförmedlingarna. Sedan frågade Charlotte Branting vad jag tycker om idén att två eller tre delar på ett jobb. Jag är självfallet positiv till det. Jag kan inte se någonting som hindrar att idén genomförs redan nu. Charlotte Branting ändrade sig i fråga om Samhall, och det gläder mig. Det var nu inte alls tal om att friställa några personer. Jag tycker att det är viktigt att vi handskas rätt med sanningen i dessa viktiga frågor för inte minst handikappade. Det var alltså ett bra besked jag fick av Charlotte Branting. Jag vill tacka Mona Saint Cyr för omdömet att jag tillhör de politiker som är för en rättvis fördelning. Jag tycker att det var ett bra betyg. Sådana får man inte så ofta från det hållet. Mona Saint Cyr svarade inte på min fråga angående Samhall. Jag hade inte väntat mig det heller, men jag vill ha ett svar. Nu vädjar jag till Mona Saint Cyr: Svara mig på frågan hur ni talar om för de handikappade att det bara är de svårast handikappade som kan få jobb och att vissa grupper skall bort. Dessa frågor ställde jag i mitt första inlägg. Jag tycker att det kunde vara bra, inte minst därför att tänkta regeringskolleger får besked var ni står i denna fråga och kan tala om att de inte står bakom ett sådant förslag som ni kanske har lagt fram. Jag vill ha besked, och när jag nu vädjar kan jag väl få ett svar av Mona Saint Cyr. Jag är mycket stolt, Kersti Johansson, över att vara suppleant i Samhalls styrelse. Jag tycker att Samhalls verksamhet är enormt fin. Vi har alla skäl att vara stolta. Jag tror att Samhalls verksamhet är unik i världen. Men det må vara en rätt för oss att nu se över verksamheten för att försäkra oss om att vi går rätt när vi nu går vidare och utvecklar Samhall. Det rör sig om några månader. Jag tycker att det finns skäl att göra en utredning.

Herr talman! Det är inte bara numera, Bo Nilsson, som det är positivt med arbetslivsfonden. Det har det varit hela tiden. Men när regeringen skulle toka till och höja momsen för något år sedan, blev det en förhandlingsuppgörelse mellan centern och socialdemokratin. Vi kunde lika gärna ha gått in då och stött arbetslivsfondens verksamhet. Det vill jag belägga, men samtidigt vill jag påpeka att för att vi skall lyckas att förhindra utslagningen krävs det flera arbetsuppgifter. Då måste man sätta in åtgärder som breddar arbetsmarknaden väldeligen. Då måste man ta till arbetstidsförkortning och en rad andra åtgärder för att se till att näringslivet breddas i det här landet och att företagen är kvar i Sverige och inte bara konkurrerar med låga löner, något som regeringens politik tydligen för närvarande går ut på. Förnyelsen därvidlag är ganska långt borta. Det blev alltså inget besked från regeringen om AMS-åtgärder. Det lär väl dröja litet mer än 14 dagar innan vi får besked. Men det kanske är så att man inte vet någonting än i regeringen. Jag hade hoppats på ett uttalande om en klar ambitionsnivå. Den är fortfarande ganska suddig och mycket är ifrågasatt sedan höstens spektakel med räntekrisen och sjukförsäkringsförsämringen. Jag tror inte det är så många som riktigt litar på regeringens ''helhjärtade'' ambition i arbetslöshetsbekämpningen. Jag hoppas verkligen att regeringen har kommit över sitt problem från i höstas och före jul och verkligen tar till vara alla möjligheter att bekämpa arbetslösheten. Annars skulle det vara en katastrof.
Herr talman! Låt mig först säga till Bo Nilsson att jag visserligen talade om en fördelning, men inte om en rättvis fördelning. Det var inte det jag tillskrev Bo Nilsson. Jag hann faktiskt tyvärr inte med det i första omgången. Men jag kan säga att jag tycker att Bo Nilsson verkar litet grälsjuk när han talar om detta. Bo Nilsson frågade vilka som skulle få vara kvar och vilka som inte skulle få det, osv. Detta är ett typiskt exempel på övertro på vad vi politiker kan göra och inte kan göra. Skall Bo Nilsson och jag tala om att de och de skall få vara där och att de och de inte skall få vara där? Det är inte vårt jobb, utan vi skall fatta övergripande principiella beslut som möjliggör en verksamhet som är både viktig och angelägen. Det gäller alltså att skaffa arbete åt de svårast handikappade, som behöver inom Samhall få tillgång till de kvalificerade resurser som vi har försett Samhall med, dvs. handikapputrustning, handikapphjälpmedel och arbetsledning. Det är vad det handlar om -- ingenting annat. Jag förstår inte heller varför Bo Nilsson frågar om detta just nu. Har vi en reservation i det här avseendet som Bo Nilsson har hängt upp sig på? Jag har uppfattat det så att vi båda står bakom majoritetsskrivningen. Vi har bara sagt att vi med spänning avvaktar den utredning som Bo Nilsson skröt över. Då kan vi ta ställning till Samhalls framtida roll och organisation. Då kan vi diskutera frågan på nytt. Någonting annat har vi inte sagt i sammanhanget.

Herr talman! Först till Lars-Ove Hagberg: Det gläder mig att Lars-Ove Hagberg tycker att arbetslivsfonden är bra. Jag noterar detta. Lars Ove Hagberg efterlyste en klar ambitionsnivå på det här området. Den kommer att anges i kompletteringspropositionen, så andas lugnt. Vårt parti har tagit ansvar för sysselsättningen så länge som vi har funnits till, och det ansvaret kommer vi också att ta i framtiden. Det lovar jag, Lars-Ove Till Mona Saint Cyr: Jag fick som väntat inget svar. Men en sak kan jag säga till Mona Saint Cyr när hon talar om politiker som skall bestämma allting eller ingenting. Utan politiker och politiska beslut hade Samhall inte funnits. Därför behövs politiker som är beredda att fatta sådana beslut, och det har vi i vårt parti, som jag sade, alltid varit beredda att göra. Slutligen till Charlotte Branting: Jag tycker just nu att det finns skäl att värna om dem som redan är anställda i Samhall. Vi håller på att utreda hur det blir i framtiden. Det tar åtta nio månader. Efter sommaren är vi beredda att diskutera hur Samhall skall se ut och utvecklas. Jag tycker att det finns rimliga skäl att ibland stanna upp och utreda för att sedan gå vidare. Det är vad vi håller på med just nu. Allra sist om arbetshjälpmedel: Propositionen om sådana läggs fram i dag.

Herr talman! Jag vill ta upp den del av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr. 12 som behandlar de statliga lönebidragen, och jag gör det med utgångspunkt i kulturutskottets yttrande till arbetsmarknadsutskottet. Det är ett enigt yttrande. Lönebidragssystemet har alltid haft en dubbel funktion: dels har det fungerat som ett stöd för personer som eljest riskerat att bli arbetslösa, dels har det förstärkt vissa arbetsgivares resurser -- särskilt myndigheters, institutioners och organisationers. Vi har valt att betala ut lönebidrag i stället för att förstärka bl.a. museernas och arkivens generella anslag. Vi har gjort det därför att det här handlar om arbetsgivare, som har kunnat erbjuda en rad arbetsuppgifter som har varit mycket lämpliga för lönebidragsanställda. På det sättet är det här området både arbetsmarknadspolitiskt och kulturpolitiskt. Detta är, herr talman, något som alla har varit fullt på det klara med. Likaså har vi alla vetat att bygget vilat på osäker grund, osäker för de personer som har behövt stödet men ännu osäkrare för de institutioner och organisationer, som blivit beroende av en arbetskraft som avlönats av annan och där anslaget till deras löner avgjorts av annan. Grunden är alltså bräcklig, och det går inte att riva i den grunden utan att hela bygget hotar att rasa. Det här är vad ett enigt kulturutskott försökt förmedla till arbetsmarknadsutskottet, som dess värre inte velat ta emot denna kunskap. Vi ansåg oss ha anledning att tro att man skulle göra det, eftersom arbetsmarknadsutskottet tidigare om åren visat stor förståelse för de problem som arkiv och museivärlden skulle komma att ställas inför, om riksdagen förändrade lönebidragssystemet. Det var också därför kravet på en konsekvensanalys kom till. Från kulturutskottets sida har vi inte uttalat oss om huruvida systemet skall förändras eller ej, men jag tror inte att det finns någon som är helt avvisande till en förändring -- inte ens bland dem för vilka stora ekonomiska problem hotar. Det är tillvägagångssättet som ifrågasätts. Jag skulle vilja här citera några rader ur en skrivelse från Naturhistoriska riksmuseet till arbetsmarknadsutskottet. De lyder så här: ''Det synsätt på lönebidragstjänster som framförs i årets budgetproposition är på många sätt riktigt. Det är den arbetssökandes behov och förutsättningar som skall vara utgångspunkten och inte i första hand arbetsgivarens ekonomiska möjligheter. Men nu råkar det finnas sektorer i samhället som inte kan leva upp till de krav som förslaget om flexibla lönebidrag innebär. Museer och arkiv har inga marginaler att ta av -- våra lönemedel på t.ex. Riksmuseet är entydigt fastställda i riksdagsbeslut.'' Principiellt finns det alltså ingen anledning att vara motståndare till en övergång till mer flexibla lönebidrag. Förändringen måste dock ske med största varsamhet. I förändringsarbetet måste man ha hela verklighetsbilden klar för sig -- annars kan, som kulturutskottet säger i sitt yttrande, ''förändringar inom en sektor får negativa konsekvenser för en annan''. Vi hade velat få konsekvenserna av en förändring för vissa arbetsgivare inom kultursektorn belysta, så att åtgärder skulle kunna föreslås för att undvika de negativa följderna av en förändring. När det gäller tidpunkten för införande av flexibla lönebidrag anser kulturutskottet att övergångsregler bör införas, som innebär att det inte sker någon förändring för personer som vid ikraftträdandet är anställda vid kulturinstitutioner som har den högre bidragsnivån. Inte heller detta krav anser sig arbetsmarknadsutskottet kunna tillmötesgå till fullo. Man kan fråga sig varför. I det stora hela handlar det om ganska få personer. Herr talman! Vi hade från kulturutskottets sida hoppats på att vi tillsammans skulle ha kunnat ta oss an även vårt gemensamma uppdrag, som är att se till att bl.a. våra arkiv och museer har en sådan ekonomisk situation att de kan sköta sina viktiga arbetsuppgifter, oavsett om vi har hög arbetslöshet eller ej i landet. Vi tycker att det är en rimlig begäran. Tyvärr får vi konstatera att Kultursverige nu får förlita sig på att regeringen i efterhand vidtar erforderliga åtgärder, om oönskade effekter uppstår på grund av införandet av flexibla lönebidrag. Visst hade det varit bättre om vi hade fått vara med och förebygga dessa effekter. Lönebidragssystemet är ett arbetsmarknadspolitiskt instrument, men vi kan för den skull inte bortse från dess kulturpolitiska betydelse. Slutligen skulle jag vilja säga att det är en försvinnande liten skillnad mellan majoritetsskrivningen och reservanternas skrivning. I praktiken kan jag inte se någon skillnad alls. Därför tycker jag att det inte räcker med ett tillkännagivande när detta är vad man skall tillkännage. Sist och slutligen skulle jag vilja säga att riksdagens ledamöter kan vara säkra på att vi kommer att fortsätta att förse arbetsmarknadsutskottet med såväl information som argument, så att man slutligen till fullo inser vad det här handlar om.

Herr talman! Det är väsentliga ting som Sylvia Pettersson hade att säga. Arbetsmarknadsutskottet har tagit all hänsyn till vad kulturutskottet har anfört i sitt yttrande till arbetsmarknadsutskottet. Jag vill gärna framhålla att arbetsmarknadsutskottet redan förra året i sitt betänkande i samma fråga gav regeringen i uppdrag att inför riksdagen rapportera den utvärdering som AMS och statskontoret tillsammans skulle göra av det flexibla lönebidragets effekter för just kultursektorn. Till skillnad från vad Sylvia Pettersson säger har vi till fullo insett att det kan bli problem. Det är nämligen så att det flexibla lönebidraget i sin nuvarande form på ett anmärkningsvärt sätt, skulle jag vilja säga, har använts för att finansiera reguljär verksamhet inom bl.a. kulturområdet. Riksdagen har fattat ett principbeslut som innebär att arbetsmarknadspolitiska medel inte skall användas till reguljära verksamheter. Det är ett beslut som vi enhälligt har ställt oss bakom, och som hela riksdagen alltså har accepterat. Jag tycker att det är helt riktigt, och man skall veta vad var sak kostar. Men självfallet innebär detta att det kan bli problem inom kultursektorn. Nu tror jag i och för sig att skrivningarna i utskottsbetänkandet om varsamhet, successiv övergång, m.m. innebär att det inte blir så svåra effekter som man på många håll har befarat. Men regeringen måste uppmärksamma detta och återkomma till riksdagen. Det är en självklarhet för oss i arbetsmarknadsutskottet.

Herr talman! Vi är helt överens om att lönebidrag inte skall ges till reguljär verksamhet. Det sade jag också i mitt anförande. Det är inte på det planet problemet nu ligger. Men den konsekvensanalys som vi båda talar om och som jag är mycket väl medveten om att riksdagen förra året beställde har ju inte blivit gjord. Vi vill därför ställa krav på att den blir gjord. Det är också bl.a. det som kulturutskottets yttrande går ut på. Att jag anser att det egentligen inte är någon idé att ställa mig bakom den borgerliga reservationen i detta betänkande hänger samman med att jag anser att det inte räcker med att ge regeringen detta till känna. Man måste ju också ta reda på vad det är man ger regeringen till känna. När jag har gjort det tycker jag inte att ett tillkännagivande är till fyllest på något sätt.
Herr talman! Det senaste som Sylvia Pettersson sade gör att jag inte riktigt förstår varför hon över huvud taget deltog i den här debatten, om hon nu var nöjd med utskottsmajoritetens skrivning. Hennes inlägg lät onekligen som om hon påstod att vi i arbetsmarknadsutskottet inte visste vad vi sysslade med. Jag vill markera att vi i arbetsmarknadsutskottet har vetat mycket väl vad vi har sysslat med. Vi som sitter i arbetsmarknadsutskottet har haft täta kontakter med våra resp. företrädare i kulturutskottet. Mona Sahlin sitter i kammaren. Jag tycker att vi skall uppdra åt henne -- det kan Sylvia Pettersson hjälpa mig med -- att ta med sig detta budskap till den övriga regeringen, och framför allt till sin regeringskollega som har ansvaret för kulturpolitiken, att riksdagen förväntar sig en utvärdering och att regeringen lägger fram ett förslag.
Herr talman! Jag ställer mig gärna bakom den uppmaningen. Den har jag tidigare framfört i samband med en interpellationsdebatt. Dessutom vill jag säga till Sonja Rembo att om man i arbetsmarknadsutskottet verkligen har varit medveten om vad man har gjort tycker jag att resultatet är ganska magert.
Herr talman! Antingen accepterar Sylvia Pettersson de principer som riksdagen har antagit, eller också accepterar hon dem inte. Det flexibla lönebidraget ger de handikappade mycket goda möjligheter till arbete inom den reguljära sektorn. Det är arbetsmarknadsutskottets uppgift. Jag tycker att Sylvia Pettersson skall tacka och ta emot att vi i arbetsmarknadsutskottet har uppmärksammat något som egentligen ligger vid sidan av vårt verksamhetsområde, nämligen de problem som detta eventuellt kan åstadkomma för kultursektorn, dvs. att vi för en gångs skull har lyckats att arbeta över utskottsgränserna. Sitt inte och var sur utan hjälp nu till att få en ordentlig lösning på detta problem!

Herr talman! Den svenska arbetslivsforskningen som i fast och mer organiserad form pågått sedan andra världskrigets slut, har med tiden kommit att framstå som allt mindre effektiv. Det är en verksamhet där resurserna inte tagits till vara på bästa sätt. Ett bevis på detta är de många utredningar som gjorts för att söka komma till rätta med problemen. Den senaste utredningen gjordes så sent som 1989 och resulterade i betänkandet SOU 1990:54. Den kritik som där lämnades var genomgående kraftfull, och utredaren konstaterade att arbetslivscentrum brottades med grundläggande svårigheter alltsedan dess tillkomst. Ett bevis på hur lågt förtroendet varit för arbetslivscentrums verksamhet är att någon egentlig extern finansiering av forskning inte förekommer och inte förekommit under arbetslivscentrums tid som centrum för arbetslivsforskning i vårt land. Allmänt anses arbetslivscentrum sakna nödvändig kompetens i sin verksamhet. Ett flertal remissinstanser har ställt sig bakom vårt förslag om en nödvändig omorganisation. Vi kräver att den värdefulla och nödvändiga forskningen kring arbetsmiljö, arbetsskador och arbetslivsfrågor i allmänhet skall läggas ut på universitet och högskolor som har kompetens på området. De remissinstanser som hävdat nödvändigheten av att flytta ut forskningen är: Vi har tagit fast på den berättigade kritik som riktats mot arbetslivscentrum under åren som gått och anser att en radikal förändring behöver genomföras för att nå de resultat som behövs i denna så viktiga fråga. Moderata samlingspartiet anser således i reservation nr 2, att arbetslivscentrum skall avvecklas och att de resurser som i dag ställs till arbetslivscentrums förfogande skall fördelas på de högskolor och univeristet som har kompetens på området. Jag yrkar bifall till reservation nr 2 till detta betänkande. Moderata samlingspartiet har i ett särskilt yttrande fogat till detta betänkande särskilt pekat på värdet av att det kunnande och den kompetens som finns i vårt land i fråga om kvinnoforskning tas till vara vid den omorganisation vi föreslår. Regeringen föreslår även i propositionen att särskilda medel för utbildning och information om MBL skall kunna användas i en vidgad verksamhet gällande bl.a. inflytandefrågor, jämställdhet samt ''lärande'' i arbetet. Dessutom skall medlen i fortsättningen kunna användas för försöksverksamhet av skilda slag. Detta avstyrker vi. Vi anser att det skall åvila parterna på arbetsmarknaden att själva stå för och med egna medel bekosta utbildning och information om MBL. Den finansiering som skett och fortfarande sker via arbetsmiljöfonden och som gäller information och utbildning inom MBL-området, skall upphöra. Jag yrkar därför bifall även till reservation nr 7 till detta betänkande.

Herr talman! Efter att ha lyssnat på Erik Holmkvist kan man säga att det som sägas skall är alla redan sagt. Men det finns trots allt en liten skillnad mellan reservationerna 2 och 3. Folkpartiet liberalerna har den uppfattningen, precis som moderaterna, att denna forskning skall överföras till högskolan och universitetet. Men vi menar att den bör bedrivas inom en självständig institution. Detta är den enda förändringen i förhållande till det som Erik Holmkvist sade. Mot bakgrund av detta kan jag, för att inte förlänga debatten, instämma i allt han sade. Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 7.

Herr talman! Den här propositionen behandlar, som centern ser det, en viktig och angelägen fråga med stor betydelse för Sveriges framtid. Stora förändringar sker och kommer att ske i arbetslivet och arbetsmiljön den närmaste tiden. Orsaken är inte minst den allt snabbare takt i strukturomvandlingen som förväntas. Det i sin tur beror på den alltmer omfattande internationaliseringen av ekonomi och näringsliv. Ett aktuellt exempel som belyser vad arbetsorganisationen betyder för svensk utveckling och välfärd är de uppgifter som på senare tid lyfts fram om skillnaden mellan hur vi i Sverige har ordnat vår produktion av personbilar jämfört med exempelvis hur man gör i Japan. Det exemplet styrker vad jag sagt om att arbetsorganisation och arbetsmiljö på många sätt är avgörande för Sveriges förmåga att åter komma i främsta ledet som industrination. Inför framtiden är kraven lika angelägna i industrin och inom offentlig sektor. För industrins del gäller det att ha en sådan arbetsorganisation att man kan rekrytera inte minst ungdomar till industriellt arbete. Vi vet att det är stora svårigheter därvidlag i dag. Inom offentlig sektor gäller det att ha en organisation som utvecklar arbetstillfredsställelsen, så att man där kan behålla arbetskraften, att organisera arbetet så att ingen -- och detta gäller inte minst kvinnor -- slits ut i förtid, med mycket stora kostnader för samhället totalt sett. I det sammanhanget vill jag erinra om det som vi har påpekat i vår motion, nämligen betydelsen av att om det sker en förändring på det här området, måste forskningen om kvinnans roll i arbetslivet behållas intakt. Vi tycker att vi i den delen har blivit tillgodosedda i betänkandet och har inget särskilt yrkande utan ser med tillfredsställelse på vad utskottet har skrivit. Kvalificerade kunskaper och forskning om arbetslivet är alltså ett medel i en politik för förnyelse. Det har funnits brister tidigare, och det har varit orsaken till den översyn som har skett. Det anges också i propositionen som motiv. Centerpartiet anser nu att trots den här översynen finns det ett behov av total översyn av hela arbetslivsforskningen. Vi hamnar då på den slutsatsen att det är vad som bör ske i dagsläget, inte det som anges i propositionen. Vi menar att den tanke som har funnits som ett av utredarens tre alternativ, en närmare koppling av arbetslivsforskningen till universitet och högskolor, bör studeras litet närmare. Beträffande MBL-medlen anser vi, i likhet med tidigare talare, att de icke bör användas på det sätt som har skett. Det bör i större utsträckning vara en uppgift för arbetsmarknadens parter att informera om en lagstiftning som ändå kom till vid mitten av 70-talet. Vi tror att de är bäst skickade att klara den uppgiften. Herr talman! Jag vill med dessa få ord yrka bifall till reservation 1 vid betänkandet.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottets betänkande om arbetslivsforskningen behandlar arbetsmiljöfonden, arbetslivscentrum, frågor som anknyter till kvinnoforskningen samt de s.k. MBL Arbetslivsforskningen har ett mycket brett anslag. Det är en tvärvetenskaplig forskning, som berör fysisk arbetsmiljö, ergonomi, arbetsorganisation, arbetstidsfrågor och medbestämmande i arbetslivet, för att nämna några områden. Det är ett ganska nytt forskningsområde, om man jämför med många andra forskningar. 1966 startade arbetsmiljöinstitutet, och 1976 inrättades arbetslivscentrum. Det är främst krav från de fackliga organisationerna som utgör bakgrunden till dagens arbetslivsforskning. Tyvärr kan man konstatera att intresset från universitetsvärlden har varit ganska ljumt för de här frågorna, och man kan säga att så är det fortfarande, även om en viss förbättring har skett under senare år. Många kanske frågar sig varför, eftersom den här forskningen berör så många människor i vårt land. Det finns säkert många orsaker till det begränsade intresset från universitetsvärlden. Man har där förmodligen ganska begränsade kunskaper om arbetslivets villkor. Universiteten och högskolorna är fortfarande en mycket sluten värld i det avseendet. Man har naturligtvis inte heller kommit i kontakt med svåra arbetsmiljöer. Det är någonting som är ganska okänt både för arbetsgivare och i universitetsvärlden. En annan orsak till det bristande intresset för arbetslivsforskning är kanske att det är en sektorsövergripande forskning, något som naturligtvis försvårar forskning i universitetsvärlden, eftersom forskningen där nästan alltid är knuten till fakulteterna. Det är svårt att starta forskning över fakultetsgränserna, gränser som är uppdragna och fastställda långt innan ordet arbetsmarknad fanns i svenska språket. En rad rapporter från LO och TCO har påvisat behovet av forskning på arbetslivets område. Arbetsskadeförsäkringen, som många är väldigt kritiska mot, har på ett utmärkt sätt tydliggjort behovet av forskning på arbetslivets område. Här framträder ju hur människorna slits ut i arbetslivet. Som exempel kan nämnas att belastningsskadorna hos kvinnor har fördubblats sedan 1985. Folkhälsorapporten 1988 och även den senaste 1991 visar också många viktiga saker som anknyter till arbetslivsforskningen. Man kan konstatera att hälsan fortfarande har att göra med klass och kön. Samtidigt som medellivslängden ökade här i landet under 80-talet minskade livslängden för vissa grupper i samhället. En liten grupp har en stor del av antalet sjukdagar, medan en tredjedel av de sjukförsäkrade aldrig har en sjukskrivningsdag under året. Kvinnorna står för två tredjedelar av den ökade sjukfrånvaron under 80-talet. Det visar sig också att fler kvinnor än män förtidspensionerades förra året. Orsaken är främst skador i rörelseorganen. Antalet hjärtinfarkter har också ökat bland kvinnorna. Däremot drabbas numera färre medelålders män av hjärt och kärlsjukdomar. Det finns bara ett undantag, och det är män i tillverkningsindustrin. De har drabbats i högre grad. Därför kan man sammanfattningsvis säga att samhällsklass och hälsotillstånd i mycket går hand i hand i vårt land. Arbetsmiljön har med andra ord mycket stor betydelse för hälsan, och kvinnornas ohälsa har starkt förknippats med arbetsvillkor men också med hemarbete och föräldraansvar. Vill man spetsa till det litet, kan man säga i anslutning till det resonemang som moderaterna för i sitt program om den stora och den lilla världen, att här slår den stora världen väldigt hårt in i den lilla världen, och då ser man sambandet mellan de två världarna, som moderaterna ofta förnekar. Utöver den forskningsorganisation som berörs här kan man säga att styrelsen för teknisk utveckling, byggforskningsrådet samt skogs och jordbruksforskningsråden har anknytning till och stöder den här forskningen. Regeringen föreslår att arbetsmiljöfonden får ett ansvar att följa svensk arbetslivsforskning och att man i anslutning därtill inrättar ett vetenskapligt råd. Arbetslivscentrum omorganiseras till ett renodlat forskningsinstitut, och MBL-medlens användningsområde utvidgas. Informationsverksamheten inom arbetslivsområdet skall också ses över. Tittar man sedan på motionerna, kan man konstatera att de borgerligas inställning till arbetslivsforskningen, så som den utformas i motionerna, är mycket negativ. Alla -- såväl moderaterna som folkpartiet och centern -- vill avslå regeringens förslag, men partierna har litet olika motiv. Moderaterna vill avveckla arbetslivscentrum och upphöra med MBL-informationen. Vi kan säga att moderaterna här går på SAFs linje, och det är inte förvånande. Moderaternas förslag i motioner gäller ju hela arbetsrätten. Moderaterna har med andra ord alltid arbetsgivarståndpunkter och arbetsgivarsynpunkter; de kommer ofta från storföretagen. Ja, ibland har ni t.o.m. förslag som står till höger om Arbetsgivareföreningen. I början av debatten om arbetsmarknadspolitik, när man talade om ohälsan i arbetslivet, tänkte jag på att moderaterna använde argumentet att man skall ha en ökad kontroll för att komma till rätta med ohälsan i arbetslivet. Det säger något om moderaternas inställning. Ni hackar också ständigt på den samverkan vi har mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin. Men er samverkan med arbetsgivarna och Arbetsgivareföreningen är mycket klart uttalad genom de förslag ni kommer med i er motion. Det är på något sätt mer förtäckt, medan vår verksamhet sker öppet. Så fort det är fråga om att öka demokratins verkningsfält säger moderaterna nej -- och här är det ju fråga om att öka demokratin i arbetslivet. Folkpartiet har i stort sett samma förslag som moderaterna. Man avstyrker propositionen, man vill inordna arbetslivscentrum under universitetet, och man avstyrker MBL-medlen. Nu är det tydligen arbetsgivarlinjen som gäller också i folkpartiet. Emellanåt har man ju en annan inställning, men nu har man i de här frågorna klart svängt åt arbetsgivarhållet. Inledningsvis motiverade jag varför man bör behålla arbetslivscentrum. Det är viktigt att man får en tvärvetenskaplig och sammanhållen forskning på detta område -- och en forskning som ligger nära förändringsfronten, dvs. nära arbetslivet. Inordnas denna verksamhet under universitetet, så kommer denna forskning att försvåras. Där har man ofta en annan prioritering när det gäller arbetsmiljöforskning och forskning över huvud taget -- det är den erfarenhet jag har efter att under många år ha suttit i en universitetsstyrelse och försökt verka för att man skall ta upp sådan forskning där. Centern avstyrker också propositionen. Man säger att man vill ha en total översyn av forskningen på arbetsmiljöområdet. Men man vill tydligen också att den på sikt skall inordnas under universitetet. Det motiverar man med att arbetslivscentrum har en stor byråkratisk apparat. Men den som har varit litet mer verksam i universitetsvärlden vet att det finns en stor byråkratisk apparat också där -- så det kan väl knappast vara skälet för att inordna verksamheten under universitetet. Resultatet av era förslag här blir ju en försämring för arbetslivsforskningen i hela landet. Det finns en liten brasklapp från centern: Man säger att man måste rädda kvinnoforskningen, som bedrivits i arbetslivscentrum; annars kan den gå förlorad. Det är tydligen så, att den forskningen har varit mycket bra. Men ändå vill ni föra in den under universitetet. Här finns uppenbarligen en risk för att den kommer att försämras om ert förslag genomförs. Vänsterpartiet avstyrker också propositionen, men man har en annan motivering. Man säger att man inte vill ha ett renodlat forskningsinstitut. Men de utredningar som gjorts har ju visat på behovet av förändringar. Utredningsverksamheten har, som vi uppfattat det, tagit alltför mycket resurser från forskningen. Stig Gustafsson och flera andra socialdemokrater har i en motion uttalat förståelse för behovet av förändringar i arbetslivscentrum. Men man är angelägen om att forskningens resurser ändå skall bli fullgoda. Maj-Inger Klingvall m.fl. socialdemokrater framhåller i sin motion att det är viktigt att kvinnoforskningen och biblioteket i arbetslivscentrum kan bevaras och utvecklas. Arbetsmarknadsutskottet har uppmärksammat här berörda frågor, och utskottet utgår ifrån att den slutliga dimensioneringen får avgöras efter den redovisning som arbetslivscentrum har regeringens uppdrag att göra. Det bör enligt utskottet medge en viss flexibilitet, som berör arbetslivscentrums resurser och tjänster. Arbetslivscentrum förutsätts i huvudsak fortsätta med den inriktning av forskningsverksamheten som detta centrum har i dag. Jag vill särskilt nämna den kvinnoforskning som bedrivs på arbetslivscentrum och som är mycket betydelsefull. Utskottet menar att denna forskning bör bestå även i framtiden. Det är emellertid viktigt att denna forskning inte sammanblandas med det utvecklings och utredningsarbete som bedrivs inom kvinnorådet på arbetslivscentrum. Forskningen skall bedrivas av personer som har forskningsbehörighet. Sammanfattningsvis, herr talman, är det viktigt att konstatera, som utredarna har gjort, att det här är fråga om en avvägning mellan å ena sidan behovet av att koncentrera resurserna till fristående forskningsinstitut och därigenom uppnå både koncentration och prioriteringsmöjligheter, och å andra sidan behovet att sprida dessa tillgängliga resurser ut över landet. Här har man valt en koncentration. Arbetsmiljökommissionen konstaterar också att utbyggnaden av och intresset för arbetsmiljö och arbetslivsfrågor vid universiteten inte är tillfredsställande mot bakgrund av frågornas betydelse. Ett annat skäl var möjligheterna för arbetsmarknadens parter, om verksamheten förläggs till en institution, att påverka forskningsinriktningen och delta i utvecklingen av forskningsprogram och den arbetsplatsinriktade forskningsverksamheten. Kommissionen ansåg att det är en central forskningspolitisk uppgift att slå vakt om sektorsforskningen inom detta område. Arbetslivsforskning är, som jag också ser det, en viktig del i det goda arbetet, som ett led i skapandet av ett solidariskt arbetsliv, där alla har arbetsuppgifter som gör att arbetet kan kännas meningsfullt. Och man skall kunna ha ett arbete hela livet till pensionsåldern utan att hälsan skadas. I dag är det allför många människor som slås ut ur arbetslivet. Kort sagt, herr talman: Arbetslivsforskningen handlar egentligen om livskvalitet i vid bemärkelse. Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande nr 16 om arbetslivsforskningens organisation, och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Gustav Persson och jag är helt överens om det stora värde som ligger i att forskningen kring arbetsmiljöfrågor kan fortsätta. Men vi hävdar att arbetslivscentrums rykte är alltför skamfilat. Och resultatet från tidigare forskning inom detta centrum har visat att vi behöver förändra verksamheten radikalt. Det finns grundläggande problem och svårigheter alltsedan början, säger också utredningsmannen. Vi måste ta fasta på denna mycket kraftiga kritik mot hela detta centrums vara. Det finns också starka skäl för en förändring i den riktning som vi menar är nödvändig. Och ytterligare ett skäl som visar att det är klart nödvändigt att flytta forskningen är att externa finansieringar för ökad forskning över huvud taget inte sker i detta centrum. Vi tycker att parternas påverkan på forskningen mycket väl kan ske genom att man breddar forskningen ut på högskolor och universitet, där det också finns rätt miljö för denna forskning. Gustav Persson menar att vår inställning i MBL frågan följer SAFs linje. Ja, den sammanfaller i mycket. Vi anser inte att det är något fel att vi får starka organisationer med oss i de frågor där vi vill förändra. Gustav Persson säger att vi är emot en demokratisering. Men var finner Gustav Persson att vi är emot en demokratisering i arbetslivet? Vi kanske vill se en demokratisering på ett något annorlunda sätt, men vi är inte emot en utveckling på området. Vi har i ett särskilt yttrande också tagit upp frågan om kvinnoforskningen. Den är viktig att slå vakt om, och den måste med i en förändrad forskning kring dessa frågor. Vi tror, liksom Gustav Persson, att värdet i forskningen är så stort att vi borde kunna komma överens i frågan. Vi ser inte ut att göra det i dag. Men vi är övertygade om att forskningen om arbetsmiljöfrågor skall läggas ut på universitet och högskolor. Långsiktigt är det den riktiga lösningen.
Herr talman! Gustav Persson säger att vi yrkar att den forskning som i dag bedrivs vid arbetslivscentrum skall läggas ut på högskolorna. Det skulle enligt Gustav Persson försämra kvaliteten. Vi har precis motsatt uppfattning. Vi tycker att detta är ett viktigt område som kräver mycket forskningsresurser. Där finns många frågor som man måste skaffa sig bättre kunskap om. Därför är det otillfredsställande att ha forskningsresurser som inte har fungerat speciellt bra sedan de tillkom -- det står också i betänkandet. Här gäller att hitta vägar för att få en förhöjd kvalitet på forskningsresultaten. Man skall ta sig an alla de problem inom arbetslivsområdet som behöver utredas och forskas om. Det är vårt skäl till att vi yrkar att forskningsverksamheten läggs ut på högskolor och universitet. Vi är alldeles övertygade om att forskningen kommer att ske på ett bättre sätt där och att man då kan skaffa sig bättre kunskap om de frågor som är så utomordentligt viktiga.

Herr talman! Vi hävdar i ett särskilt yttrande att vid en omorganisation skall inte forskningen om kvinnors arbete och arbetsmiljö, som i dag bedrivs vid arbetslivscentrum, få minskade resurser i framtiden. Det har utskottet bemött med en positiv skrivning. Vi förutsätter från centerns sida att oavsett om det blir en av regeringen föreslagen omorganisation eller en i framtiden till universitet och högskolor kopplad forskning, kommer kvinnoforskningen att bestå. Det var intressant att höra Gustav Perssons anförande när han lyfte fram vikten av att i forskningssammanhang belysa den skillnad i hälsa som finns mellan olika samhällsgrupper. Det är ett alltför litet observerat faktum i den allmänna debatten på området. Detta faktum bör få ökad tyngd i fortsättningen, inte minst på grund av att det har ett så klart samband med hur arbetet bedrivs och organiseras. Jag begärde ordet för att bemöta Gustav Perssons farhågor i den del som berör kvinnoforskningen. I propositionen föreslår man en neddragning av resurserna, inte minst de fasta forskartjänsterna. När man nu som svar på centermotionen konstaterar att det inte får ske en minskning på just området forskning kring kvinnors arbete och arbetsmiljö, innebär det rimligen att det kommer att ske en relativ förstärkning av forskningen på det området.

Herr talman! Jag tycker att de utredningar som har lagts som grund för ställningstagandet, Erik Holmkvist, ändå visar värdet av sektorsforskning på området. Arbetsmiljökommissionen visar klart att den behövs och det gör också erfarenheter från andra länder. I t.ex. Storbritannien, Tyskland och USA finns sektorsforskningsinstitut. Forskningen kan då koncentreras till ett visst område på ett helt annat sätt. Därför finns det erfarenhet som talar för att vi i vårt land, som ligger långt framme på området, också skall fortsätta med sådan forskning. Erfarenheten inom forskningsvärlden säger, att om man utan vidare flyttar över forskningen till universiteten kommer man inte att nå så goda resultat. Erik Holmkvist säger att det kommer inte någon extern forskning till sektorsforskningsinstituten. Arbetsmarknadens parter är delvis med och beställer forskning där. Det viktiga är att det är brukarna som är med och beställer. Därför går det inte att jämföra extern forskning i ett sektorsforskningsinstitut med den vid universiteten. Vidare säger Erik Holmkvist att universiteten har rätt inställning. Jag tvivlar på att universiteten har så stora kunskaper och intressen. Min erfarenhet är inte sådan, och arbetsmiljökommissionen har inte heller den erfarenheten. Jag kan inte undgå att kommentera att Erik Holmkvist säger att moderaterna är glada att SAF har ungefär samma inställning på det området. I nästa andetag säger Holmkvist att de visst inte är emot demokratisering på det området i arbetslivet. Men såvitt jag förstår, om man har SAFs inställning, är man emot demokratisering i arbetslivet. Jag förstår inte hur Erik Holmkvist kan få det att gå ihop. I stort sett gäller samma svar för Kjell-Arne Welin. Om vi splittrar forskningen, som ändå har varit framgångsrik på arbetslivscentrum, kommer det att bli sämre, Göran Engström. Denna forskning har en speciell inriktning mot de stora grupperna av kvinnor som finns på arbetsmarknaden. Jag redovisade också vilka besvär dessa kvinnor har, inte minst i industrin och i vårdsektorn osv. Jag tror därför att det är oerhört viktigt att forskningen finns kvar.
Herr talman! Det förslag som Gustav Persson gör sig till tolk för innebär att det i fortsättningen kommer att vara färre som kommer att forska om dessa frågor än hittills. Det är ett faktum. Utredningen visar på stor misstro mot de resultat som forskningen har presterat vid arbetslivscentrum. Utredarna stryker klart och tydligt under detta. Gustav Persson säger också att sektorsforskning finns i andra länder som England och USA. Men Gustav Persson, i alla andra sammanhang tar ni avstånd från vad som sker i de två nämnda länderna. Hur kommer det sig att just arbetslivsforskning är så mycket bättre i USA än vad den skulle kunna bli vid svenska högskolor och universitet? Det kan vara intressant att få veta. Jag tror att det är den som håller i pengarna i forskningssammanhang som ändock styr det mesta av hur resultaten blir, även om parterna har ett inflytande. Men jag tror att inflytandet skulle bli minst lika stort om inflytandet gavs över universitet och högskolor. Gustav Persson oroar sig över att kunskaperna försvinner om forskningen flyttas. Så är det inte. I stället kommer de kunskaper som finns vid arbetslivscentrum att flyttas ut till högskolor och universitet, likväl som vi säger att kvinnoforskningen skall flyttas. Forskarna blir inte färre för att de byter arbetsplats och skrivbord. Till sist beträffande SAF och demokratiseringen: Vi är inte synonyma med SAF, som Gustav Persson tolkar det hela och som jag också hört här i kammaren tidigare. Vi har diametralt motsatta uppfattningar i många frågor. I demokratiseringsfrågan kan jag säga att vi skiljer oss betydligt. Men man får ändå till SAFs fördel säga att det som har skett i emokratiseringsfrågan inom näringslivet under de år som har gått till mycket har stöttats upp av just SAF, även om man kan ha haft olika uppfattningar om takten i utvecklingen och även om vad som skulle vara mest angeläget att genomföra.

Herr talman! Jag vill först säga något kort med anledning av Gustav Perssons anförande. Han kommenterade den motion som jag och Karl-Erik Persson har skrivit. Men han glömde bort att nämna att vi har kommit överens i utskottet, vilket bl.a. har lett till en uppmjukning av de krav i fråga om dimensioneringen för omorganisationen som propositionen hade. Det är en av de två saker som jag ville ta upp i anslutning till det här betänkandet. Jag vill sedan be om ett klarläggande från Gustav Persson när det gäller den kommande omorganisationen av arbetslivscentrum. I betänkandet redovisar utskottet sin uppfattning om dimensioneringen. Man säger att ''det i propositionen uppgivna antalet om ca 35 tillsvidaretjänster får betecknas som en antalsmässig riktpunkt''. Det sade också Gustav Persson i sitt anförande. Utskottet säger vidare att den slutliga dimensioneringen skall avgöras efter den redovisning som arbetslivscentrum skall lämna om behovet av resurser. Nu hör det till saken att arbetslivscentrum redan har fått regeringens uppdrag att redovisa ett nytt förslag till organisation som bygger på propositionens förslag. I det uppdraget står det bl.a. att antalet forskartjänster inte får överstiga 25 och att den totala ramen skall vara 35 tjänster. Regeringen har alltså beslutat att ge arbetslivscentrum detta uppdrag och fastställa ramarna innan vi har fattat beslut här i kammaren. Jag måste säga att jag tycker att det är ett något märkligt förfarande. Vad hade t.ex. hänt om riksdagen hade avslagit regeringens förslag, som några partier har velat göra? Eftersom jag vet att man på arbetslivscentrum redan har börjat arbeta med utgångspunkt från regeringens uppdrag anser jag att det är på sin plats att Gustav Persson klargör att det är riksdagens beslut som gäller. Det betyder att riksdagen -- om man följer det förslag som ligger -- har ändrat regeringens direktiv när det gäller dimensioneringen. Det finns i dag ingen högsta gräns för antalet tjänster, utan siffran 35, som nämns i utredningsuppdraget, är att betrakta som ett riktmärke. Det andra som jag vill kommentera, som också berör omorganisationen på arbetslivscentrum, är avsnittet om kvinnoforskningen. Jag tycker att det är mycket bra att riksdagen i det här betänkandet klart anger att den kvinnoforskning som bedrivs inom arbetslivscentrum inte skall få minskade resurser. Jag vill citera några rader ur betänkandet: ''Med hänsyn till arbetsmarknadsministerns uttalande utgår utskottet från att den kvinnoforskning som nu bedrivs vid arbetslivscentrum fortsättningsvis kommer att bedrivas i oförändrad omfattning och tilldelas erforderliga resurser.'' Jag tycker det är viktigt att konstatera att riksdagen även här går längre än regeringen i sitt utredningsuppdrag, där man inte säger någonting om kvinnoforskningen. Betydelsen av kvinnoforskning är inget som ifrågasätts i dag. Man måste väl säga att det är ett framsteg när fyra män från fyra olika partier i tur och ordning betygar betydelsen av kvinnoforskning. Det är någonting som har hänt. Kvinnor finns i förvärvsarbete i så gott som samma utsträckning som männen, och då blir forskning om kvinnors arbete och arbetsmiljö särskilt viktig. På arbetslivscentrum bedriver man en forskning med en tvärvetenskaplig ansats som är mycket värdefull. Om jag skulle önska mig något ytterligare i det betänkande som vi har att fatta beslut om vore det ett tydligare uttryck för orsakerna till det stora behovet av forskning om kvinnors arbetsliv. Vi vet att samhället och arbetslivet fortfarande är uppbyggt utifrån en manlig maktstruktur och att kvinnornas inträde på denna arbetsmarknad har haft och har sitt pris. Det är mannen som har varit normen t.ex. när det gäller utformningen av arbetsredskap eller när man har byggt upp en arbetsorganisation. Det har medfört att kvinnor utsätts för större fysiska och psykiska påfrestningar och att kvinnors kunskaper och erfarenheter inte har tagits till vara. Forskning inom de här områdena är mycket betydelsefull när det gäller att skapa förutsättningar för att förbättra jämställdheten och nå ett jämlikt samhälle. Med det, herr talman, vill jag åter upprepa att det finns ett behov av ett klarläggande från Gustav Perssons sida beträffande hur man skall se på direktiven för omorganisationen av arbetslivscentrum.

Herr talman! Arbetslivscentrum bedriver i dag en kvinnoforskning som har ett brett samhällsintresse. Den har sin bakgrund i ett projekt som påbörjades 1979 för att initiera, planera och samordna jämställdhetsforskning. Motivet till detta var bl.a. inriktningen av den samhällsvetenskapliga forskningen, som har varit starkt präglad av ett manligt perspektiv. Kvinnornas verklighet har tidigare i stort sett inte funnits med i den kunskapsbild som forskningen har gett beträffande arbetslivet. Jämställdhetsforskning blev ett prioriterat område på arbetslivscentrum, och nu finns där en mycket hög forskarkompetens i fråga om kvinnor och arbete. Det finns en rad skäl till varför det är viktigt att denna kompetens bevaras och utvecklas inom arbetslivscentrum. Svenska kvinnor finns ute på arbetsmarknaden i högre grad än i något annat jämförbart land, och det är positivt. Eget arbete ger egen försörjning, egen trygghet och ökad jämställdhet. Men dubbelarbete och brister i arbetsorganisation och arbetsmiljö börjar nu ge effekter i arbetsskador och utslagning, och de slår hårdast mot kvinnor. Här kommer forskning relaterad till arbetsplatsen in som en viktig faktor. Internationalisering och teknisk utveckling är andra viktiga faktorer. Även här är det kvinnor som kan komma att drabbas. Vi måste skaffa oss kunskaper om hur arbetslivet strukturerar efter både klass och kön. Den inriktning och kompetens som arbetslivscentrum besitter i dag inom kvinnoforskningen är synnerligen angelägen att behålla och utveckla. Att splittra upp resurserna, som flera borgerliga reservanter föreslår, skulle klart missgynna det viktiga forskningsarbete som bedrivs inom arbetslivscentrum. Tvärtom anser jag att en väl sammanhållen sektorsforskning vad gäller kvinnor och arbetsliv ger goda förutsättningar för samarbete med den kvinnoforskning som nu på allvar börjar byggas upp på universiteten. Det är glädjande att utskottet så tydligt slår fast i sitt betänkande att ''omorganisationen av arbetslivscentrum inte får medföra att den värdefulla forskning om kvinnors arbete och arbetsmiljö som bedrivs vid centret får minskade resurser. Denna forskning har ofta en tvärvetenskaplig ansats och bör därför inte splittras upp.'' Lika viktig tycker jag också att den slutsats från utskottet är som Maggi Mikaelsson refererade, nämligen ''att den kvinnoforskning som nu bedrivs vid arbetslivscentrum fortsättningsvis kommer att bedrivas i oförändrad omfattning och tilldelas erforderliga resurser''. Det är viktigt att understryka att en sådan forskningsorganisation inte får bli för liten. Alla erfarenheter talar nämligen för att skall ett positivt och kreativt forskarklimat uppstå, får inte antalet forskare vara för litet. Utskottet talar om ca 35 tillsvidaretjänster som en riktpunkt. Jag uppfattar detta som ett minsta antal tjänster för en fortsatt planering av den nya organisationen. Det gäller att kvinnoforskningens berättigade krav på tillräckligt stor andel av forskningsresurserna tillgodoses för att utskottets egna slutsatser om kvinnoforskningens framtida roll skall kunna förverkligas. En annan viktig fråga i den nya organisationen är bibliotekets ställning. Arbetslivscentrum har sedan slutet av 1970-talet ett specialbibliotek som ensamt bevakar arbetslivsforskningen i Sverige. Enligt vad som tidigare har sagts skulle biblioteket bevaras intakt vid en förändring av arbetslivscentrum. I propositionen nämns ingenting om den framtida organisationen och personaldimensioneringen för biblioteket. Ställningen som offentligt bibliotek motiverar att resurser ges utöver arbetslivscentrums ram så att biblioteket därmed ej behöver belasta arbetstivscentrums inre organisation samt att biblioteket ges en självständigare ställning inom arbetslivscentrum. Med de här synpunkterna, herr talman, yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande nr 16.
Herr talman! Jag skulle vilja svara Maggi utskottet har vi skrivit att antalet skall utgöra en riktpunkt och att den slutliga dimensioneringen skall avgöras av regeringen när utredningen kommer till regeringen i maj.
Herr talman! Anledningen till att jag ställde frågan var just det att man på arbetslivscentrum har fått andra direktiv och nu har satt i gång att göra utredningen om omorganisationen utifrån de direktiv som gällde innan vi fattade beslut, dvs. de gamla direktiv som bygger på ett maximitak på 35 anställda. Därför är det viktigt att klargöra att detta antal är ett riktmärke. Jag håller helt med Maj-Inger Klingvall om att man skall se talet 35 som en miniminivå. Det måste man göra om kvinnoforskningen skall förbli oförändrad.

Herr talman! Jag skall inte bli långrandig i talarstolen den här gången, även om jag trivs här uppe. Låt mig hänvisa till reservation 3 som har fogats vid finansutskottets betänkande 13 och undertecknats av oss moderater i utskottet. Vi anser att konjunkturinstitutet inte skall undantas från de allmänna sparkrav som gäller inom den offentliga förvaltningen i stort. Med den motiveringen har vi kommit fram till att konjunkturinstitutet inte skall anvisas ett högre belopp än 23 270 000 kr., dvs. 1 milj.kr. mindre än vad utskottsmajoriteten föreslår. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 3.

Herr talman! Finansdepartementet har en central roll i regeringen när det gäller att spara och effektivisera inom förvaltningen. Regeringen har också sagt att skattereformen skall lösa många problem. Förenklingen av skattesystemet gör att man inte behöver arbeta med det lika mycket som tidigare, och vi menar därför att det är rimligt att minska anslaget, vilket vi har förordat i reservation nr 1. Vidare föreslås i betänkandet en fördubbling av anslaget till utredningar. Vi menar att detta anslag borde kunna reduceras, vilket vi föreslår i reservation nr 2. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Finansutskottets betänkande nr 13 gäller vissa anslag inom finansdepartementets verksamhetsområde. Jag vill börja med att yrka avslag på de tre reservationerna till betänkandet och bifall till utskottets hemställan. Centern anser att den centrala administrationen skulle klara sig med en minskning på 10 milj.kr. Utskottets majoritet anser att genomförandet och uppföljningen av århundradets skattereform väl motiverar de resurser som departementet begär. Den förenkling som skattereformen beräknas medföra för den enskilde medborgaren innebär inte att genomförandet inte måste få ta extra resurser i anspråk. Belastningen på finansdepartementets tjänstemän är dessutom i dagsläget extra stor. Centern anser också att finansdepartementets utredningsanslag skall minskas med 11 milj.kr. Genomförandet av skattereformen, tillsammans med andra viktiga planerade utredningar, motiverar det av departementet begärda anslaget. Utskottets majoritet yrkar avslag på reservationerna. Jag vill gärna påminna centern om att ni, likväl som många andra partier, ofta begär utredningar i olika frågor och att varje sådan begäran kräver resurser i form av personal och pengar. Konjunkturinstitutets verksamhet ger ett riktigt underlag vid ekonomiska bedömningar och vid genomförandet och utvärderingen av ekonomiskpolitiska reformer. Konjunkturinstitutet har på senare tid fått litet förändrade arbetsuppgifter, och man måste också i dag, såsom marknaden är för ekonomer, satsa på kompetensutveckling. Vi yrkar därför avslag även på denna reservation.
Herr talman! Finansdepartementet har en central roll när det gäller att se till att andra sparar och håller igen, borde gälla även för finansdepartementets egen verksamhet. I fråga om utredningar föreslås en fördubbling av anslaget. Det skulle vara intressant att höra vad som skall utredas så förfärligt mycket att just finansdepartementet skall fördubbla sina insatser. Man skulle ju tvärtom spara pengar på det nya skattesystemet. Nu verkar det som om man i stället skall göra av med dubbelt så mycket.
Herr talman! Utredningarna är inte enbart en följd av skattereformen, Gunnar Björk, utan det är även fråga om andra utredningar. Det handlar om tio nya kommittéer. Bl.a. skall man se över mycket statlig verksamhet, och då fordras utredningar. Utgifterna kommer i fortsättningen att leda till besparingar, och jag tror därför att vi alla kommer att tjäna på detta. Men det kan ta litet tid.
Herr talman! Låt mig då bara konstatera att finansdepartementet och finansministern inte föregår med särskilt gott exempel när det gäller att hålla igen med statens utgifter.

Herr talman! Tyvärr har mitt manuskript till det här inlägget förkommit, och jag gladde mig därför när jag läste att det i riksdagen finns en hittegodsavdelning där allt möjligt har lämnats in. Man har hittat handskar och halsdukar, och man har hittat en baddräkt i entréhallen. Man har hittat ett par bruna herrskor och en dokumentportfölj med engelsk kurslitteratur. I andrakammarsalen har man hittat tvål i presentförpackning och ett par damskor. Men man har inte hittat mitt manuskript, och jag skall därför bara yrka bifall till vår reservation nr 9 till skatteutskottets betänkande nr Detta betänkande gäller tulldatasystemet, som ju har blivit mycket dyrt, vilket man märker om man tittar närmare på kostnaderna. Vi har även en reservation nr 11, om narkotikabekämpningen. Vi påpekar där att tullens narkotikahundar svarar för en ständigt ökande andel av tullens beslag och att de senaste årens satsningar på fler narkotikahundar alltså har varit mycket lyckosamma. Hundarna bidrar till att skapa effektivitet i verksamheten även genom att det snabbt kan konstateras att det inte finns narkotika i undersökt gods. Jag vill här för de ledamöter som inte vet om det nämna att Inner Wheel, en systerorganisation till Rotary, har samlat in pengar till inte mindre än åtta narkotikahundar, som man har skänkt till tullen, eftersom tullen har så ont om pengar och riksdagen anslår för litet pengar. Varje hund kostar ungefär 150 000 kr., vilket innebär att man har samlat in och skänkt 1,2 milj.kr. utan att få göra avdrag för det i beskattningen. Det är en ideell insats som verkligen bör noteras till protokollet. Vi vill vidare att straffsatsen skall skärpas för smuggling av narkotika som tas in i kroppen, vilket, som alla vet, är mindre lämpligt. I reservation 13 förespråkar vi en utvidgning och förbättring av samarbetet mellan tull och polis. Reservation nr 15 handlar om klassningen av flygplatser, och där för vi fram mycket högtflygande planer. Vi menar att Kristianstads flygplats skall klassas som andra klassens flygplats. Detta lär emellertid inte gå igenom, så jag yrkar därför inte bifall till den reservationen. I reservation nr 16 tar vi upp frågan om tulltillägg. Tulldeklarationer måste ofta upprättas under stor tidspress, vilket gör att det lätt blir fel. Man borde enligt min mening vara mycket generösare och upphäva dessa bestämmelser om särskilda tulltillägg. Vi har dessutom ett särskilt yttrande till betänkandet, och jag hänvisar alla till att läsa detta.